Herr talman! De senaste decenniernas reformer inom ungdomsskolan, vuxenutbildningen och högskolan har tyvärr inte på något avgörande sätt kunnat överbrygga de utbildningsklyftor som finns i vårt samhälle. Mycket återstår att göra. Från vpk:s sida efterlyser vi offensiva satsningar på skola och utbildning. Det handlar inte bara om att bryta sociala och regionala orättvisor. Det gäller också att kraftigt höja den allmänna utbildningsnivån i vårt samhälle för att vårt land i en föränderlig värld inte skall komma på efterkälken. Jämfört med i många andra högutvecklade länder är det för få av våra ungdomar som går vidare till högre utbildning. I likhet med TCO anser vi det nödvändigt att åtminstone 30 26 av den unga generationen går vidare till högskoleutbildning. I dagsläget är det endast drygt 20 96 av 20-åringarna som går till högskolan, vilket är helt otillräckligt. För att klara en förbättrad rekrytering krävs bl.a. både rejäla insatser på studiemedelsområdet — det skall vi återkomma till så småningom när den propositionen läggs fram — och fortsatta satningar på de regionala högskolorna. Jag skall återkomma till högskolefrågorna. Men jag vill också gärna — till skillnad från tidigare talare — säga några ord om vuxenutbildningen. Fortfarande har en stor del av det svenska folket mycket bristfällig och kort utbildning. En halv miljon människor lär ha stora läsoch skrivsvårigheter. Syftet med vuxenutbildningsreformerna var att man skulle nå dessa människor och överbrygga utbildningsklyftorna mellan olika generationer. Vi har tyvärr inte kommit särskilt långt. Svårigheterna har varit stora då det gäller att nå de lågutbildade. Man kan diskutera olika skäl till det. Samtidigt har också nedskärningarna inom utbildningsområdet drabbat vuxenutbildningen. Därtill kommer otillfredsställande förhållanden på det studiesociala området. Många lågutbildade har avskräckts från att börja studera av oro för stora studieskulder. Det gäller inte minst kvinnorna. Samtidigt som den samhälleliga vuxenutbildningen satts på om inte svältkost så ändå dietkost, har företagen enorma resurser till förfogande för personalutbildning och internutbildning. Som utbildningsministern vet genom den utredning som hans eget departement har gjort, sätts de korttidsutbildade på undantag. Av personer med högst nioårig skolgång får bara drygt var tionde personalutbildning, medan 40 96 av de högutbildade får ytterligare utbildning i sina företag. Så blir ojämlikheten ännu större. Vpk har lagt fram en rad förslag till ökade satsningar på vuxenutbildningen. Vi vill ge ett välbehövligt extra tillskott till den kommunala vuxenutbildningen. Vi vill satsa mer på folkhögskolorna. Vi vill också förbättra vuxenutbildningsstödet genom en höjning av vuxenutbildningsavgiften med 0,1 90 — en liten siffra, men det skulle ge 450 milj.kr. mer under nästa budgetår, om vi har räknat rätt. Även centerpartiet, har jag förstått, förordar ökade satsningar på vuxenutbildning. Men liksom förra året drar de andra borgerliga partierna åt motsatt håll. Det förvånar mig något. Representanter från alla partier förde i höstas en debatt inför Lärarnas riksförbund och vuxenutbildare. Då försäkrade både Göran Allmér och folkpartiets representant att de förslag om nedskärningar som man hade fört fram förra året mer eller mindre var en tillfällighet och inte skulle upprepas, om jag förstod rätt. Men nu återkommer folkpartiet och moderaterna med nya nedskärningsförslag när det gäller vuxenutbildningen. Min förhoppning är att socialdemokraterna i utbildningsutskottet inte kommer att luta sig åt det hållet för att avslå vpk:s och centerns förslag, utan tvärtom är beredda att medverka till ökade satsningar på vuxenutbildningen. Det finns uppenbarligen en bred parlamentarisk majoritet för detta. Herr talman! Förra våren beslöt riksdagen om ökade, låt vara otillräckliga, satsningar på forskningsområdet. Samtidigt är det tyvärr så att högskolans grundutbildning befinner sig i en mycket besvärlig situation. Under 80-talet har de reala anslagen från statsmakternas sida minskat med ca 8 96. Det är därför högt på tiden att vi nu satsar ordentligt på den högre utbildningen. Utrustningsstandarden på våra högskolor är på många håll beklämmande. Det har omvittnats bl.a. av UHÄ. Torftigt och föråldrat, säger UHÄ om situationen. Vänsterpartiet kommunisterna har i flera år föreslagit att riksdagen skall besluta om ett långsiktigt, femårigt investeringsprogram för högskolan om sammanlagt 1 miljard kronor. Förra året anslöt sig riksdagen till en liten del till vårt förslag, men betydligt större insatser är nödvändiga. Vi upprepar därför till årets riksdag vårt förslag om ett femårigt investeringsprogram om 200 milj.kr. per år. Regeringens förslag är otillräckligt. Det är också, herr utbildningsminister, häpnadsväckande att regeringen nu försöker smita från förra årets riksdagsbeslut. Den höjning av utrustningsanslaget som riksdagen då beslöt om var självfallet inte begränsad till innevarande budgetår. Vad är det för mening att regeringen låtsas som om så vore fallet? Ni bäddar ju bara för ett bergsäkert nederlag här i riksdagen, och det är väl ändå rätt så onödigt, både med tanke på regeringens, utbildningsministerns och för all del också finansministerns prestige. Herr talman! För några år sedan antog riksdagen mot vår starka kritik regeringens förslag om uppdragsutbildning på högskolan. Vi var ganska ensamma då. Nu börjar vi se effekterna. Högskolan blir alltmer beroende av externa medel för sin verksamhet. Högskolans uppdragsutbildning har ökat dramatiskt. Särskilt allvarlig är utvecklingen på en del av de mindre och medelstora högskolorna. De redan mycket mjuka restriktionerna i fråga om uppdragsutbildning urholkas i praktiken ytterligare på många högskolor, och kontrollen av hur uppdragsutbildningen utformas tycks vara närmast obefintlig. Det är absolut nödvändigt att vi nu får till stånd en parlamentarisk utredning som ser över uppdragsutbildningen och dess effekter. Jag hoppas på ett positivt svar på det förslaget från utbildningsministern redan här i kväll. Herr talman! I vårt land har vi en obalans i fråga om satsningarna på högre utbildning och forskning som inte anstår ett kulturland. Självfallet skall vi satsa rejält på utbildning och forskning inom de medicinska, tekniska och naturvetenskapliga områdena. Det är vi helt överens om. Men det är faktiskt inte rimligt att hela 77 Jo av professurerna finns inom dessa områden och endast 23 96 inom kulturvetenskaperna. I internationell jämförelse är detta något helt unikt. I våra nordiska grannländer ser det helt annorlunda ut. Och jag tror inte att utbildningsministern kan hitta något annat högutvecklat land där professorstjänsterna inom humaniora utgör en så liten andel av det totala antalet professurer som i Sverige. Jag är rädd för att vi då det gäller satsningar på utbildning och forskning alltför ofta anlägger snäva och kortsiktiga nyttoaspekter — eller vad tror utbildningsministern att det här missförhållandet kan bero på? Vi i vpk har lagt fram en rad förslag för att bl.a. stärka det humanistiska inslaget inom högskolan. Vi vill t.ex. satsa betydligt mer pengar på de fristående kurserna, vilket som bieffekt också skulle kunna få positiva konsekvenser för de regionala högskolorna, som vi vill stödja också på annat sätt. Men vi skulle också här i riksdagen vilja pröva en idé om en gemensam introduktionstermin eller introduktionskurs för samtliga högskolestuderan de. En sådan introduktionstermin eller kurs skulle kunna ha inslag av ämnen som idé och lärdomshistoria, filosofi, vetenskapsteori och vetenskapshistoria. Vi är övertygade om att en sådan utbildning skulle lägga en bra gemensam grund för fortsatta studier. Det sägs ju att högskoleutbildningen skall stimulera till kritiskt tänkande. Då måste tendenser till fackidioti, teknokrati och okritiskt inpluggande av lösryckta fakta motverkas. Vårt nuvarande ganska stela och avgränsade linjesystem måste motverkas, och det skulle kunna ske genom att vårt förslag förverkligades. Även i det här fallet vill jag hänvisa till erfarenheter från våra nordiska grannländer, som har den här typen av humanistiska studier för olika utbildningslinjer. Vi är inte ute efter ett omedelbart beslut av riksdagen i denna fråga, men jag hoppas att övriga partier och också utbildningsministern ser positivt på vårt förslag om att låta utreda en introduktionstermin eller kurs av det slag som jag antytt.

Herr talman! Allra först några ord till Bo Hammar. Vad folkpartiets representant yttrade i det vuxenutbildningssammanhang som Bo Hammar talade om får han själv klara ut. Jag har emellertid inte gjort något sådant uttalande som Bo Hammar här försöker beskylla mig för. Herr talman! Låt mig börja med att säga — liksom många före mig i debatten har gjort och många efter mig säkerligen kommer att göra — att årets budgetproposition är sällsynt mager till sitt innehåll. Inte minst gäller det den del som rör utbildningsdepartementets område. Det förekommer inget egentligt nytänkande i propositionen, inga förslag till förbättringar, knappast ens några förslag till förändringar. Man skulle kunna frestas att tro att allt är välbeställt på undervisningens område, men så är det ju inte alls. Birger Hagård har i sina inlägg visat på bristerna inom den högre utbildningens område och hur vi moderater vill råda bot på dessa. Birgitta Rydle kommer senare i debatten att göra samma sak när det gäller grundskoleområdet, och själv kommer jag här att uppehålla mig vid problemen inom gymnasieskolan och hur vi vill lösa dem. De allt annat överskuggande bristerna på gymnasieskolans område rör den yrkesinriktade utbildningen. Det har sedan 1970-talet varit känt att ett av de viktigaste skälen till den omfattande ungdomsarbetslösheten är bristerna i yrkesutbildningen. Det hade varit naturligt att de som fått en direkt yrkesutbildning i gymnasieskolan hade haft de minsta problemen. Så är paradoxalt noginte fallet. Tvärtom har dessa ungdomar utomordentligt stora problem på arbetsmarknaden. Orsakerna härtill är flera, men tvivelsutan spelar den yrkesinriktade utbildningens innehåll och organisation en mycket stor roll. Vi moderater insåg tidigt sambandet mellan ungdomsarbetslösheten och bristerna i gymnasieskolans yrkesutbildning. Redan 1982 lade vi i en motion fram ett genomarbetat principförslag till en reformerad praktisk yrkesutbildning. Regeringen visade inget intresse för förslaget. Först två år senare tillsattes en utredning, ÖGY, som 1986 avgav sitt förslag. Vi har sedan dess väntat på ett regeringsförslag i ärendet. Utbildningsministern har i ett års tid nu lovat att ett sådant skall komma. Ingenting har hänt. I årets budgetproposition aviseras att det senare under året skall komma en särproposition med förslag till en försöksverksamhet omfattande 5 000 intagningsplater på yrkesinriktade linjer. Trots att Lennart Bodström vid flera tillfällen uttalat att det brådskar med en modernisering av den yrkesinriktade utbildningen är detta allt regeringen orkar med. Flertalet statsråd med statsministern i spetsen har under remissdebattens gång talat om den handlingskraftiga regeringen och om den förlamning som skulle karakterisera en eventuell borgerlig regering. Jag måste ställa frågan tillutbildningsministern: Är handläggningen av yrkesutbildningens reformering ett typiskt exempel på den socialdemokratiska regeringens handlingskraft? Mig förefaller det i stället som om regeringen vore djupt oense i denna fråga, eftersom man tydligen aldrig kan komma till skott. Låt oss titta på vad det skulle innebära om regeringens kommande förslag skulle vinna riksdagens gillande. En utvärdering av försöksverksamheten skulle kunna äga rum under senare delen av 1991. En principproposition skulle kunna läggas fram 1992. Förberedelsearbetet med kursoch timplaner, utbildning av handledare m.m. borde kunna vara avslutat 1994, och den reguljära utbildningen skulle kunna starta 1995. Denna tidsplan förutsätter att allt klaffar och att försöksverksamheten verkligen kan komma i gång höstterminen 1988. Stora risker finns emellertid som jag ser det att det inte går att starta 1988. Riksdagen kan knappast fatta beslut i ärendet förrän i maj i år. Är det då, Lennart Bodström, rimligt att tänka sig att kommuner, elever och näringsliv klarar av förberedelsearbetet under några korta sommarmånader? Är det riktigt att en försöksverksamhet som skall ligga till grund för ett långsiktigt beslut om gymnasieskolans yrkesutbildning skall ske som ett hafsverk? I allra bästa fall kan de första eleverna med ny gymnasial yrkesutbildning bakom sig komma ut i arbetslivet 1998. Med vårt tidigare nämnda förslag skulle — om det antagits 1982 — den första årskullen varit ute i verksamhet 1988. Regeringens handläggning av denna ytterst viktiga fråga har lett till minst tio förlorade år för ungdomarna. Hur försvarar utbildningsministern detta dröjsmål av ”Sveriges bästa regering”? Vi vet ännu inte hur den nya yrkesinriktade utbildningen kommer att se ut. Det vi vet är att försöksverksamheten i huvudsak skall bygga på ÖGY:s förslag, vilket innebär att utbildningen skall vara treårig, att den skall vara mera arbetsplatsanknuten och att den skall erbjuda mer av allmänna ämnen. Sannolikt kommer det att bli en bättre utbildning än den som i dag erbjuds på motsvarande linjer. Men kommer det att bli den bästa utbildning vi kan erbjuda? Jag tror inte det. Redan nu går det att visa på svagheter i ÖGY:s förslag. Är det t.ex. nödvändigt att alla yrkesinriktade linjer görs treåriga? Är den föreslagna arbetsplatsanknytningen tillräcklig till omfattning och utformning? Är det ökade utbudet av allmänna ämnen anpassat till yrkesutbildningens specifika behov eller är avsikten att ge behörighet till universitetsoch högskolestudier? Om man tar tidigare socialdemokratiska antydningar till utgångpunkt för att söka svar på frågorna finner vi tyvärr mycket som talar för att det inte alltid är omsorgen om en god yrkesutbildning som varit vägledande. Vårt förslag från 1982 rörande yrkesutbildningen är, som jag ser det, det bästa alternativet till den nuvarande yrkesutbildningen. Huvuddragen i förslaget kan sammanfattas på följande sätt: Utbildningen varierar mellan två och fyra år, beroende på utbildningsinriktning. Största delen av utbildningstiden förläggs till arbetsplatser. I skolan undervisas eleven framför allt i allmänna ämnen, men också it.ex. fackteori och arbetsteknik. Särskilda utbildningsplaner upprättas för varje yrke. Riksdagen fastställer de allmänna riktlinjerna. Stor lokal frihet att utforma utbildningen medges. Arbetsgivaren betalar lönen och de sociala kostnaderna. Det offentliga står först och främst för de utbildningskostnader som belastar gymnasieskolan. Enskilda företag som vill inrätta utbildningsplatser måste ha möjlighet att klara utbildningsåtagandet. En kortare handledarutbildning skall erbjudas. Att eleven är anställd under själva utbildningstiden ger flera kvaliteter åt utbildningen. Eleven får en direkt inblick i arbetslivet. Verklighetsanknytningen av yrkesskolningen bidrar till engagemang och inlevelse. En anställning ger bättre träning i de regler av social karaktär som råder på en arbetsplats jämfört med vad tillfällig praktik kan ge. Allt detta bidrar till att de allra flesta elever lättare får arbete efter utbildningen. Herr talman! I budgetpropositionen aviserar utbildningsministern en rad översyner syftande till en ny läroplan för gymnasieskolan i början av 1990-talet. Det som skall prägla den nya läroplanen är vad utbildningsministern anser vara viktigast för 1990-talets gymnasieskola, nämligen att kraven på kvalitet måste vara högt ställda. Det gäller innehåll, arbetssätt och arbetsmiljö vid såväl studieförberedande som yrkesinriktade linjer. Utbildningsministern fastslår vidare att gymnasieskolan är till för alla ungdomar och skall vara bra för alla. I den ambitionen finns enligt utbildningsministern ett villkor inbyggt, nämligen att gymnasieskolan då inte kan utformas lika för alla. Att studievägarna i gymnasieskolan nu blir mer likvärdiga skall inte betyda att deras olika utbildningsprofil suddas ut. Jämlikhetsbegreppet, som så starkt präglar utbildningspolitiken, utgår från allas lika värde och bygger samtidigt på insikten att människor är olika, säger utbildningsministern. Man frestas nästan att tro att utbildningsministern detaljstuderat inriktningen i moderat utbildningspolitik. I våra partimotioner angående utbildningspolitiken har vi nämligen under en lång följd av år framfört krav, som ligger i linje med utbildningsministerns nu framförda tankar. Nu litar jag inte helt på att ord och handling är ett hos socialdemokrater. Därför vill jag åter upprepa hur vi ser på gymnasieskolans framtida inriktning. I vår partimotion anför vi sålunda, att gymnasieskolans inriktning måste vara att erbjuda valmöjligheter och alternativ som passar den enskilda elevens intresseinriktning och begåvningsprofil. Av den anledningen får gymnasieskolan inte bli en förlängning av grundskolan. Tvärtom behöver de olika linjerna i gymnasieskolan en tydligare målinriktning — mot ett bestämt yrke, en viss bransch eller fortsatta studier efter gymnasieskolan. Tydligt inriktade utbildningslinjer har, som vi ser det, stora fördelar. Det skapar en bra motivation hos eleverna att kunna se en direkt koppling mellan utbildningen och det mål den syftar till. Med en sådan utformning av gymnasieskolan är det viktigt och nödvändigt att olika utbildningars krav på förkunskaper vad gäller både bredd och djup klart anges. Bestämda förkunskapskrav bör sålunda uppställas för gymnasieskolans olika linjer. De ger eleven rätt information om linjens karaktärsämnen och vad som krävs för att denne skall ha en rimlig möjlighet att klara studierna. Jag har sagt i tidigare debatter, och jag vill upprepa det nu, att som man nu gör intala eleverna att, oavsett studieval och betyg i grundskolan, det är möjligt att välja och klara vilken utbildningsväg i gymnasieskolan som helst, är ett kvalificerat bedrägeri. De elever som av ett eller flera skäl behöver komplettera sina kunskaper före inträdet i gymnasieskolan skall erbjudas möjlighet till detta. Utrymme för sådana kompletteringsstudier kan lättare skapas om skolstarten sker redan vid sex års ålder. Avslutningsvis, herr talman, några ord om gymnasieskolans planeringssystem. Vi moderater har tidigare hävdat att dagens planeringssystem, som bygger på av riksdagen antagna sektorsramar, är stelbent och svårt att hantera för kommunerna. Vi vill gärna se ett system som är bättre anpassat till kommunernas möjligheter att tillgodose elevernas förstahandsval. De förslag som SÖ och ÖGY presenterade 1986 borde kunna ligga till grund för ett förändrat planeringssystem. I huvudsak innebar förslagen, att riksdag och regering endast skall besluta om en totalram för årselevplatser, uppdelad på direktramen resp. lilla ramen och utan sektorsindelning. I förra årets budgetproposition aviserade utbildningsministern ett nytt planeringssystem. Varför har det inte kommit? Vi moderater är övertygade om att en förändring i angiven riktning skulle lösa många problem, inte minst när det gäller gymnasieskolans outnyttjade kapacitet.

Herr talman! Jag beklagar verkligen att jag tydligen har kommit med ogrundade beskyllningar mot Göran Allmér, men jag uppfattade faktiskt saken så att både Carl-Johan Wilson för folkpartiets räkning och Göran Allmér för moderaternas räkning i höstas, i just den debatt som jag refererade till, utlovade att deras partier i fortsättningen skulle ha en ganska positiv syn på ökade satsningar på vuxenutbildning.

Herr talman! Eftersom Göran Allmér hänvisade till folkpartiet i vuxenutbildningssammanhang, kan det ju finnas anledning att något klargöra vad som ligger bakom våra ställningstaganden. I budgetpropositionen argumenterar utbildningsministern mycket kraftigt för det som vi har sagt i vår motion, nämligen att vuxenutbildningen aldrig tidigare har varit av sådan omfattning som den är nu. Enligt arbetskraftsundersökningen var så många som 1 miljon vuxna sysselsatta i personalutbildning i juni 1986. Statens sammanlagda kostnader för vuxenutbildningen beräknas till 9 miljarder kronor, och utbildningsministern beräknar att personalutbildningen står för lika mycket. I dag hade vi besök av AMU:s generaldirektör Berit Rollén, som också bekräftade detta. Aldrig tidigare har så många vuxna fått utbildning på annat sätt än inom komvux. Det här har styrkt oss i vår uppfattning att det finns anledning att frysa anslagen till komvux under tiden som man söker nya former för denna verksamhet. Däremot har vi fredat grundvuxutbildningen så till vida som att vi lägger på de 10,6 miljoner som SÖ har begärt och som regeringen har sagt nej till.

Herr talman! I årets budgetproposition lägger regeringen fram en rad förslag till fortsatt utbyggnad av utbildning och forskning. Jag vill vid det här tillfället fästa uppmärksamheten vid några av förslagen. Efter långa förberedelser är vi nu färdiga att ta ett första steg till utveckling av gymnasiets yrkesförberedande linjer. Om riksdagen bifaller vad regeringen föreslår, kommer redan i höst en försöksverksamhet att inledas för 5 000 elever. Dessa elever får en treårig utbildning, såsom deras kamrater på flertalet teoretiska linjer redan har. Det blir en kraftigt utbyggd praktiktjänstgöring. Den med ett år förlängda utbildningstiden kommer också att utnyttjas till att ge eleverna förstärkt utbildning i svenska samt därutöver obligatorisk utbildning i engelska och samhällskunskap. Till detta kommer ett tillvalsämne, som exempelvis kan vara matematik eller bild. Vad regeringen nu föreslår bygger på den s.k. ÖGY-utredningens förslag. Sällan eller aldrig har en utredning på skolans område rönt ett så positivt gensvar från remissinstanserna. Skälen till detta är flera. Eleverna på de nuvarande tvååriga linjerna anses inte ha tillräcklig yrkeskunskap. Det tar för lång tid efter anställningens början innan de kan göra en verkligt produktiv insats i arbetslivet. Därom är både arbetsgivare och arbetstagare ense såväl inom den enskilda som den offentliga sektorn. Botemedlet blir mer praktik under utbildningstiden. Kunskaperna i s.k. allmänna ämnen är otillfredsställande. Eleverna får härigenom svårt att utföra vissa arbeten inom allt fler yrken. Otillräcklig teoretisk utbildning nedsätter dessutom elevens förmåga att tillgodogöra sig kompletterande utbildning som arbetsgivaren kan vara beredd att tillhandahålla. Även för arbetsuppgifter som är sådana att det vore rimligt att vänta sig att elever från de yrkesinriktade linjerna borde kunna utföra dem, rekryterar både offentliga och privata arbetsgivare i stor utsträckning elever som genomgått det treåriga teoretiska gymnasiet. En bättre allmänbildning skulle åt elever som genomgått yrkesutbildning ge en ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Med undantag för elever som från den tvååriga vårdlinjen går över till sjuksköterskeutbildning är det få elever som från de yrkesinriktade linjerna fortsätter sin utbildning vid högskolor. Med en förbättrad utbildning i allmänna ämnen ökar möjligheterna för elever från yrkesinriktade gymnasielinjer att vidareutbilda sig. Detta kan väsentligt bidra till att utjämna den allvarliga skillnaden i social bakgrund mellan dem som går till högskola och dem som inte gör det. Det kan också skapa ökad regional rättvisa, eftersom yrkesinriktade linjer är vanliga på orter med litet antal invånare. Vad jag med dessa påpekanden velat framhålla är att ÖGY-reformen samtidigt tjänar den enskildes och samhällets intressen. För den enskilde ökar möjligheten att få en utbildning som ger mindre risk för arbetslöshet och bättre chanser till vidareutbildning. För samhället leder en högre arbetsproduktivitet till en höjning av produktionsresultatet och därmed till allmänt ökad välfärd. Beskedet att regeringen nu föreslår riksdagen att besluta om en omfattande försöksverksamhet med förstärkt yrkesutbildning har mötts med stort intresse. Under några få veckor har kommuner anmält önskemål att få delta i försöksverksamheten med ett sammanlagt elevantal av mer än 10 000. Denna verksamhet är som jag förut nämnt planerad att omfatta 5 000 elever. Någon svårighet att få i gång försöken tycks alltså inte föreligga. Längst har man gått i Värmlands län, där samtliga kommuner uttryckt intresse för att delta i försöksverksamheten. Herr talman! Såvitt jag kunnat bedöma föreligger det inom och mellan riksdagspartierna en hög grad av enighet om behovet av utveckling av gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. Det är däremot påtagligt att en liknande enighet inte förekommer när det gäller vuxenutbildning. Olika former av vuxenutbildning har en avgörande betydelse för att tillföra enskilda människor och samhället kunskap och ny kompetens. Samhällsförbättringarna under 1900-talet är i stor utsträckning resultat av ett målmedvetet arbete inom våra folkrörelser vare sig dessa utgjorts av politiska partier, fackliga organisationer eller andra ideella rörelser. Kunskapen och attityderna hos folkrörelsernas aktiva grupper grundlades i hög grad genom deltagande i det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Under årtionde efter årtionde var folkrörelsernas bildningsorganisationer och folkhögskolor de enda möjligheterna för stora befolkningsgrupper att i vuxen ålder skaffa sig kunskaper utöver vad folkskolan hade givit dem. Utbildningsväsendet har reformerats och utvecklats på område efter område. Allt bättre utbildning blir tillgänglig för barn och ungdomar. Behovet av vuxenutbildning kommer ändå alltid att vara stort. Genom vuxenutbildning kan klyftor mellan generationer utjämnas liksom mellan män och kvinnor samt mellan dem som är födda i Sverige och dem som av olika skäl först som vuxna kommit till vårt land. Vuxenutbildning är samtidigt ett viktigt medel för att snabbt tillföra arbetslivet ny kunskap, eftersom det årliga tillskottet till arbetskraft och ny kompetens som tillkommer genom de ungas inträde på arbetsmarknaden endast uppgår till cirka 2 å 3 20 av arbetskraften. I åldersgruppen 35-44 år har ungefär 25 90 en utbildning som motsvarar vad den gamla folkskolan gav. I åldersgruppen 45-54 år har mer än 40 96 en utbildning som motsvarar folkskoleutbildning. Ser man till utbildningsstandarden i olika regioner av vårt land blir skillnaderna även här mycket tydliga. Skillnaderna är också mycket stora mellan ungdomar som kommer från hem med svag studietradition och sådana ungdomar som har välutbildade föräldrar. Med tanke på de utbildningsklyftor som alltjämt förekommer är det anmärkningsvärt att folkpartiet åter för fram krav på nedskärning av kommunal vuxenutbildning. I år vill partiet ha en minskning med nära 10 96. Detta sker i en situation där människor runt om i landet efterfrågar kommunal vuxenutbildning i en omfattning som vi redan nu saknar möjlighet att tillgodose. En nedskärning av den kommunala vuxenutbildningen enligt folkpartiets förslag skulle utgöra ett hårt slag mot jämställdhetsarbetet, eftersom just kvinnor i stor utsträckning söker sig till den kommunala vuxenutbildningen för att kompensera brister i sin ungdomsutbildning. Folkpartiets ljumma intresse för vuxenutbildning framgår också av oviljan att stödja arbetet för att stimulera människor att genom aktiva insatser på arbetsplatserna söka sig till vuxenutbildning. Partiet vill även försämra korttidsutbildades möjlighet att få vuxenstudiestöd. Detta förslag förs fram i en situation då flertalet av de sökande med endast folkskoleutbildning inte kan få särskilt vuxenstudiestöd på grund av brist på resurser. Under budgetåret 1986/87 avslogs inte mindre än 64 Jo av samtliga ansökningar. I ansträngningarna att komma åt vuxenutbildningen har folkpartiet stark draghjälp av moderaterna. Ett genomförande av moderaternas förslag skulle leda till nedskärningar för studieförbunden på ca 100 milj.kr. Vuxenstudiestödet till de korttidsutbildade skulle, om moderaterna hade framgång, reduceras med nära 200 milj.kr. Folkpartiet och moderaterna anför som skäl till sin negativa inställning till samhällets vuxenutbildning att företagen satsar på personalutbildning. Vad dessa partier bortser från är att personalutbildning i huvudsak endast kommer dem till del som arbetsgivarna önskar satsa på. De inom samhällets vuxenutbildning prioriterade grupperna får i relativt liten grad glädje av personalutbildning. En undersökning som Metallindustriarbetareförbundet redovisade i höstas visar att förbundets medlemmar fick en personalutbildning som i genomsnitt uppgick till två timmar på ett år. Detta genomsnitt betyder att de flesta metallarbetare inte fick någon utbildning alls. De som har det största behovet och de som har monotona arbeten och riskerar förslitningsskador är de som oftast inte får någon som helst del av utbildningsinsatserna i företagen. Målen för utbildningen inom komvux och grundvux har i hög grad formulerats under inspiration från de grundläggande värderingar som alltid burit upp det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Detta betyder inte att kommunal vuxenutbildning skulle kunna ersätta de insatser som görs av folkbildningsförbunden. Tvärtom kommer folkbildningsarbetet i framtiden att bli en ännu viktigare kraft för att möta de utmaningar vårt samhälle står inför. Folkbildningen spelar en viktig roll för utvecklingen inom en rad områden. Genom den ges alla medborgare möjlighet till utbildning i aktuella samhällsfrågor och skolning i praktisk demokrati samt delaktighet i kulturliv och kulturskapande. Folkbildningsarbetet utvecklar förmågan att kommunicera, argumentera och tänka självständigt. Därmed ökar även självförtroendet hos deltagarna. Folkbildningen har dessutom ett speciellt ansvar för att söka nå resurssvaga, utbildningsmässigt och kulturellt eftersatta grupper. Till detta kommer även den betydelsefulla uppgiften att utbilda folkrörel seorganisationernas medlemmar, förtroendevalda och funktionärer. Den nu pågående folkrörelseutredningen har i sitt första delbetänkande pekat på att idéorganisationerna inkl. de politiska partierna befinner sig i en situation med sjunkande medlemsaktivitet. Samtidigt är vi på väg in i ett kunskapssamhälle där media spelar en allt viktigare roll för opinionsoch attitydbildning. Vi riskerar därmed att det breda medborgarinflytandet minskar och att vi i stället får en liten, välutbildad elit, som får ett ökat inflytande över samhällsutvecklingen. Därför är studieförbundens arbete speciellt betydelsefullt genom att det bidrar till att folkrörelsernas arbete aktiveras ytterligare. Den framväxande insikten om behovet av en radikalt ökad omsorg om vår livsmiljö måste stärkas. Detta förutsätter studier i stor omfattning, bl.a. studier utformade av och genomförda i nära samarbete med våra folkrörelser. På motsvarande sätt måste genom studier och diskussion i studiecirklar människors demokratiska medvetande och deras vilja att i solidarisk handling till förmån för fattiga och förtryckta i alla delar av världen stärkas. Det internationella fredsoch nedrustningsarbetet måste för att nå nödvändiga och avgörande framgångar omfattas av betydligt fler aktiva människor än nu. Detta förutsätter stora studieinsatser inom våra folkrörelser. I dessa insatser måste kampen mot rasism och främlingshat ha en naturlig och framskjuten plats. För dessa viktiga uppgifter fäster vi stora förhoppningar och stark tillit till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Herr talman! På högskolans område anslås i år i överensstämmelse med fjolårets riksdagsbeslut ytterligare 60 milj.kr. för forskningsändamål. När det gäller grundläggande högskoleutbildning är insatserna i huvudsak koncentrerade till de små och medelstora högskolorna, medan förändringar vid de större enheterna främst åstadkoms genom omfördelning av befintliga resurser. Jag vill i detta sammanhang understryka några betydelsefulla förhållanden. De olika universiteten och högskolorna har var och en sin särskilda profil. Ingen högskola är exakt lik någon annan med hänsyn till utbudet av linjer och kurser. Samtidigt som det är angeläget att slå fast detta, är det regeringens bestämda uppfattning att utbildningen vid en och samma linje eller kurs skall ha samma kvalitet oberoende av vid vilken högskola utbildningen ges. Att en mindre högskola inte kan ha samma bredd på sitt utbildningsutbud som en större högskoleenhet hindrar inte att vi ändå måste upprätthålla kravet att den utbildning som faktiskt ges skall ha samma karaktär och kvalitet som på övriga högskoleorter. De nya högskolorna har på sina orter och i sina regioner kommit att betyda mer för ekonomisk och kulturell utveckling än vad man någonsin hade kunnat föreställa sig. De upplevs som stödjepunkter för näringslivets utbyggnad. Skillnaderna i övergång till högskola är stora mellan olika områden i vårt land. Tillkomsten eller utbyggnaden av en högskola leder erfarenhetsmässigt till att antalet studerande från det område som ligger inom pendlingsavstånd kraftigt ökar. Särskilt markant är det stigande antalet äldre studerande. Det är här fråga om personer som på grund av exempelvis familjeförhållanden inte utan stora svårigheter kan bryta upp från sin bostadsort för att bedriva studier på annat håll. De små och medelstora högskolorna har därför stor betydelse för en breddad social rekrytering till högre studier. Den här nämnda ortsbundenheten förstärker de nya högskolornas betydelse för regional utveckling. Av dem som studerar vid högskola bildar många familj under studietiden och blir då inte sällan angelägna att även efter avslutad utbildning stanna kvar på högskoleorten eller i dess närhet. Ökad tillgång på högskoleutbildad arbetskraft leder alltid till ökad aktivitet inom enskild och offentlig verksamhet. De nya högskolorna leder alltså inte bara till gynnsam utveckling av kulturliv och näringsliv utan också till ökad social och regional rättvisa när det gäller tillträde till högre studier. Med detta inlägg, herr talman, har jag velat framhålla några av de motiv som genomsyrar regeringens förslag på ungdomsskolans, vuxenutbildningens och högskolans områden. Regeringens förslag präglas av ett medvetande om att utbildning är en faktor som på ett helt avgörande sätt påverkar människornas levnadsförhållanden i kulturellt och ekonomiskt avseende. Därför måste i ett samhälle som strävar efter rättvisa frågor om utbildning och utbildningens fördelning ägnas stort intresse.

Herr talman! Det var kanske för mycket begärt att förvänta sig att utbildningsministern skulle ha haft möjlighet att i sitt nu förberedda inlägg bemöta något av den kritik som han har rönt, men jag vill beröra några av de synpunkter som han tog upp beträffande högskoleområdet, speciellt kanske hans uttalande att den utbildning som ges vid de mindre högskolorna skall vara av samma kvalitet som den som ges vid de större. Det är förvisso ett önskemål, men vi vet ju också att så inte är fallet, att så inte kan vara fallet. Jag tog förut som exempel uttunningen av ekonomutbildningen, påtalad också av universitetskanslern inför utbildningsutskottet. I själva verket ges det mindre pengar per årsstudieplats nu än under föregående budgetår: När man t.ex. vill bygga ut i Eskilstuna/Västerås, blir det 12 000 kr. per årsstudieplats, vilket är mindre än vad platserna kostar på basblocket. Det är alltså uppenbart att det här blir en A och en B-utbildning. Detta kan inte vara särskilt lyckligt. Jag vill också gärna erinra om att ordföranden i planeringsberedningen var starkt kritisk mot att man vill expandera utbildningen i stället för att satsa på just ekonomutbildningen och utbildningen inom AES-sektorn, så att det blir bättre per capita-resurser än för närvarande. Det torde vara bättre att åstadkomma en hygglig utbildning när det gäller det som finns än att sprida ut alltför mycket, innan man har möjlighet till fullvärdig utbildning. Jag vill upprepa de frågor som jag ställde förut. Är det möjligt — Bo Hammar tog också upp frågan — att nu skära ned utrustningsanslaget, när man vet att man kommer att förlora i riksdagen när det gäller den frågan? Ser man inte några som helst problem beträffande universitetslärares behörighet? Här kommer ekonomutbildningen in på nytt. Bara en fjärdedel av de fast anställda universitetslärarna vid de mindre och medelstora högskolorna har över huvud taget doktorsexamen och är behöriga. Hur skall man med tanke på framtiden göra med rekryteringen av forskarstuderande? Detta är problem som är långt ifrån lösta. Till detta kommer naturligtvis också en rad andra frågor. Internationaliseringen — vad avser regeringen att göra för att få med Sverige i exempelvis Erasmus-projektet och i Comett-projektet? Vad avser vidare regeringen att göra för att få till stånd en vettig lösning av UHÄ inför framtiden — den nationella myndigheten är rätt så försummad. Från moderat sida har vi krävt att det skall vara parlamentarisk medverkan vid en översyn. Anslagsoch styrsystemet är också ett problem. Det har sagts att det skall komma en proposition, men det sker först sedan riksdagen förra året gjort ett tillkännagivande. Vi hade velat ha med detta i årets budgetproposition. Nu kommer det något senare. Är man beredd att se helheten? Ingenting tyder tyvärr på att så är fallet. Det finns alltså en rad olika frågetecken på högskoleområdet, vilka måste bli uträtade. Det är inte bra som det ser ut, vilket har omvittnats av talarna tidigare i kväll.
Herr talman! Under tidigare timmar i denna ganska långa allmänpolitiska debatt har man från regeringspartiet ägnat mycket möda åt att diskutera det faktum att det är skillnad mellan de tre icke-socialistiska partiernas förslag på en del områden. Det är i och för sig ganska naturligt eftersom det rör sig om tre partier. Men vad som är mer anmärkningsvärt är den fullständiga schizofreni som präglar regeringspolitiken. Jag tror att det var fler än jag som upplevde det ganska starkt när vi lyssnade till Lennart Bodströms anförande. Såvitt jag kan förstå var Lennart Bodströms anförande i alla delar en plädering mot det som framgår av budgetpropositionen. Först höll Lennart Bodström ett mycket engagerat anförandeavsnitt om behovet av en reformering av de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna. Det framgick mycket tydligt att detta behov verkligen är trängande och att det är viktigt att snabbt så att säga komma till skott. Det är viktigt att det händer något snabbt för att man skall tillgodose alla de behov som Lennart Bodström mycket vältaligt utvecklade. Man skulle kunna tro att slutsatsen av detta skulle bli att regeringen nu skulle se till att sjösätta denna, vid det här laget ganska väl förberedda, reform så snart som möjligt, vilket i realiteten är nästa år. Men vi råkar ju tyvärr veta att vad regeringen i verkligheten gör är att skjuta den här reformen en bra bit in på 1990-talet. Visserligen kommer en del elever enligt regeringsförslaget att få del av en försöksverksamhet. Men för den stora majoriteten av berörda elever innebär regeringens förslag att de inte får del av denna reform. Det är 100 000-150 000 elever som inte får del av denna reform, om regeringens sätt att hantera frågan förverkligas. Det är nu min förhoppning att riksdagen kommer att besluta på ett annorlunda sätt. Efter de anföranden vi har lyssnat till stärks denna förhoppning. Sedan höll Lennart Bodström en varm plädering för vuxenutbildningen. Man skulle kunna tro att en sådan plädering skulle sluta med löften om rejäla förstärkningar till t.ex. bildningsorganisationer och folkhögskolor. Men vi råkar veta att regeringen i verkligheten fortsätter att urholka anslagen till folkbildningsarbetet. Till sist höll Lennart Bodström en kraftfull plädering för de små högskolorna. Man skulle kunna tänka sig att denna plädering skulle utmynna i ett löfte om att regeringen nu skulle göra något av det program som UHÄ presenterade i sina petita. Men även på denna punkt råkar vi veta att regeringen i verkligheten skjuter åtgärder för att långsiktigt och rejält stärka de mindre högskolorna på en oviss framtid: Vad är verkligheten? Är det.de vackra orden som Lennart Bodström står för, eller är det de hårda realiteterna i budgetpropositionen?

Herr talman! Det är mycket bra att utbildningsministern är så positiv när det gäller att tala för den nya yrkesutbildningen. Men sedan säger han att det inte finns några svårigheter när det gäller att igångsätta denna utbildning: Det finns redan kommuner som har visat intresse för upp till 10 000 platser. Men verkligheten är ju faktiskt en annan. Det finns inga kursplaner för dessa utbildningar. Det finns inga avtal om ersättning till.de mottagande arbetsplatserna. Det finns ingen överenskommelse om elevernas status. Och sist men inte minst, det finns inga praktikplatser, eftersom arbetsgivarna har sagt nej till att medverka i någon försöksverksamhet på dessa premisser. Men vi får inte heller glömma eleverna. Det kan ju inte heller finnas några elever som kan påbörja utbildningen. Vid den tidpunkt då riksdagen har fattat beslut om denna utbildning har eleverna gjort sina val för höstterminen. Och man kan väl ändå inte begära att hela Sverige skall gå till omval på något som eleverna inte vet vad det innebär. Nog finns det problem. Detta innebär i allra högsta grad ett svek mot eleverna. Folkpartiet vill visst satsa på vuxenutbildning, men på vuxenutbildning med kvalitet och vuxenutbildning för de människor som behöver den allra bäst. Det är därför som vi undantar grundvuxeleverna. Utbildningsministern säger sig vilja värna om de människor som har kommit sent till Sverige och som behöver extra utbildning. Men varför säger ni då nej till de 10,6 milj.kr. till grundvux som skolöverstyrelsen har äskat? Vi vet alla att komvux dras med stora svårigheter. Vi har föreslagit att man skall starta en försöksverksamhet som kan ge modeller för nya sätt att nå de verkligt korttidsutbildade. Vid vår utfrågning av generaldirektör Rollén ng framkom det tydligt att: det finns utomordentligt stora ekonomiska vinster att göra för både elever och samhälle vid en bättre samordning och samverkan. Detta har inte tagits till vara. Företagsutbildning ges till dem som arbetsgivare och fackföreningar kommer överens om skall få denna utbildning. De detaljsiffror som utbildningsministern talade om visar ju bara att facket i detta fall på ett dåligt sätt har tagit till vara sina möjligheter att påverka sina rättigheter.

4 februari 1988 Herr talman! Jag måste säga att utbildningsministerns anförande gjorde mig en smula besviken. I det fanns ingenting av de visioner och idéer som skulle behöva ventileras vid ett tillfälle då vi har en allmänpolitisk debatt. I stället ägnade sig utbildningsministern åt budgettekniska frågor och visade på framför allt besparingar inom vuxenutbildningens område som vi moderater och även folkpartiet har föreslagit. Jag kan förstå taktiken. Det finns nämligen inga visioner eller framtidsinriktade idéer i det förslag som nu har förelagts riksdagen. Beträffande försöksverksamheten med yrkesinriktade linjer försöker utbildningsministern göra gällande att det inte föreligger några svårigheter att sätta i gång denna försöksverksamhet. Det har även tidigare talare framhållit. Det har sagts att kommuner har uttryckt intresse. Men, herr utbildningsminister, är det fråga om kommuner? Det är förmodligen fråga om skolstyrelser som inte gärna vill se att tåget så att säga hinner gå. Men vet utbildningsministern över huvud taget något om den beredskap som måste finnas hos lärare, hos elever och i näringslivet för att det verkligen skall kunna bli en försöksverksamhet som är värd att utvärdera och som kan ligga till grund för en så pass viktig reform som det här är fråga om? Jag skall sedan, herr talman, tala något om besparingarna. Som Ylva Annerstedt redan har sagt bör det finnas mycket stora samordningsvinster att göra inom vuxenutbildningens ram. Vi har därför i vår partimotion i år krävt att den av utbildningsministern ännu inte tillsatta folkhögskoleutredningen skall få direktiv som vidgas till att omfatta en förutsättningslös översyn av hela vuxenutbildningskomplexet och att den skall kunna komma fram till vad som finns att göra då det gäller att ge en bättre stadga åt vuxenutbildningen. Jag hinner i denna replik inte gå in på de exakta siffror när det gäller besparingarna som utbildningsministern påvisade.

Herr talman! Det är bra att utbildningsministern ägnade så mycket tid av sitt anförande åt just vikten av vuxenutbildningen. Jag tog också upp den tidigare i mitt anförande. Även jag anser att det är beklämmande att de båda förenade högerpartierna riktar en så pass kraftig attack mot vuxenutbildningen som de gör. De kräver återigen, efter förra årets nederlag här i riksdagen, kraftiga nedskärningar. Samtidigt vill jag ändå beklaga att det inte förekommer några nya satsningar på vuxenutbildning i regeringens budgetförslag. Här i riksdagen är situationen den att det — om den socialdemokratiska gruppen är med på det — finns en bred majoritet bestående av vpk, centern och förhoppningsvis socialdemokraterna, som är beredd att satsa betydligt mer på vuxenutbildning. Jag ser åtminstone en ledamot här från utbildningsutskottet. Jag hoppas att vi kan påräkna ett samarbete för att förbättra regeringens förslag när det gäller vuxenutbildningen. I långa stycken är vi överens med Lennart Bodström, och vi uppskattar vad han sade om de små och medelstora högskolornas roll. Det torde inte finnas några delade meningar mellan våra partier i detta avseende. Jag vill dock 152 komma tillbaka till vad jag sade i mitt första anförande om uppdragsutbild ning. Merparten av uppdragsutbildningen ligger just på dessa högskolor. Vi Prot. 1987/88:62 skall naturligtvis inte säga totalt nej till uppdragsutbildning. Men det ligger 4 februari 1988 också en stor fara i att dessa högskolors roll reduceras till att bli något slags komplement till det lokala näringslivet så att gränsen mellan högskola och näringsliv suddas ut och vi får någon sorts gråzon. Inte minst med tanke på dessa högskolor är det viktigt att få en ordentlig översyn av uppdragsutbildningen. Beträffande högskolan i Eskilstuna/Västerås svarar uppdragsutbildningen för ungefär 30 96 av det totala utbildningsutbudet. Det är faktiskt inte rimligt. Vi måste se över detta. Jag hoppas att Lennart Bodström, när nu några år har gått sedan riksdagen antog propositionen om uppdragsutbildning, håller med om att vi skall göra en översyn.

Herr talman! Jag skall försöka kommentera några av de inlägg som här har gjorts och vänder mig då först till Birger Hagård, som är missnöjd över att det s.k. basblocket i ekonomi vid flera högskolor kommer att få också ett avslutande tredje år. Skälet är att de studerande, om vi inte ger detta avslutande tredje år på olika håll i landet, i åtta fall av tio flyttar till en annan högskoleort för att få sin utbildning och då inte står till förfogande för den arbetsmarknad som växer fram runt den högskola där basblocket meddelades. När det gäller frågan om att ge högskolelärarna en bättre kompetens har regeringen i olika sammanhang betonat sin avsikt att förbättra möjligheterna för lärarna vid de nya högskolorna att få ledighet för egen forskning för att därmed vinna ökad kompetens. Jag är enig med Birger Hagård om vikten av att hålla internationella kontakter. Vi arbetar med stort allvar på att försöka få svenska studerande med i en internationell samverkan, särskilt på Europaplanet. När det gäller forskning har betydande framgångar gjorts. När det gäller grundutbildning är det svårare på grund av att de svenska universiteten och högskolorna naturligt nog inte är så intressanta för dem som inte talar ett nordiskt språk. Birger Hagård efterlyste vidare förslag till en förändring av anslagsoch styrsystemet. En proposition om detta är under förberedande och kommer att läggas fram i vår. Jag vill så vända mig till de talare som å ena sidan är varma anhängare av att ÖGY-reformen snabbt skall genomföras och å andra sidan betvivlar lämpligheten av att redan i år sätta i gång en försöksverksamhet med 5 000 platser. Eftersom kommuner med mer än 10 000 elever har anmält sitt intresse för att delta och även ett stort antal företag har anmält ett motsvarande intresse, betvivlar jag icke att det med förenade ansträngningar skall vara möjligt att komma i gång med denna försöksverksamhet. Samtidigt med försöksverksamheten bedrivs utbildning av handledare på de olika arbetsplatserna i betydligt större utsträckning än som erfordras bara för försöksverksamheten. Till hösten bör det vara möjligt att starta med försöksvis fastställda läroplaner på åtminstone sju åtta olika linjer. Sedan får övriga tillkomma efter hand. Jag medger att det kommer att ställa stora krav på engagerade kommuner, länsskolnämnder, företag och andra som har med denna reform 153 att göra. Det blir i viss utsträckning som när det gäller en del moderna husbyggen. Samtidigt som arkitekterna är i färd med att rita den nya byggnaden, är den också under uppförande. I vilken takt ÖGY-reformen kommer att genomföras är omöjligt att i dag förutse. Det är tänkbart att de tidpunkter som anges i propositionen innebär att vi har underskattat den vilja till förändring som finns hos kommunerna och som kommer att kunna finnas här i riksdagen. Jag vill erinra om att när grundskolan på sin tid genomfördes, startade man med en enhetsskola i tolv kommuner. Efter ett fåtal år hade denna försöksverksamhet utvidgats. När riksdagsbeslutet om grundskolan fattades 1962, hade ungefär hälften av landets elever påbörjat en utbildning i nioårig skola. Folkpartiet vill, enligt Ylva Annerstedts utsago, satsa på de grupper som har de största svårigheterna.

Ylva Annerstedt sade att företagsutbildning ges till dem som arbetsgivare och fack kommer överens om. Det vore för de fackliga organisationerna ett önsketillstånd, om detta vore sant. Dess värre är det arbetsgivarna som tämligen ensidigt bestämmer vilka som får del av denna utbildning. Till Bo Hammar vill jag säga att uppdragsutbildningen behöver uppmärksammas. Jag är inte beredd att nu föreslå att en parlamentarisk utredning skall tillsättas.

Det må vara privata företag, arbetsmarknadsmyndigheter eller organisationer av olika slag. Vuxenstudiestödet har ökat i år bl.a. genom att antalet vuxenstudiestöd ökar mer än tillväxten av intäkterna av den vuxenstudieavgift som företagen och andra arbetsgivare erlägger.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för hans ärliga vilja att försöka besvara de frågor som jag har ställt. Samtidigt konstaterar jag naturligtvis att vi har högst olika uppfattningar om relevansen i de svar som utbildningsministern har gett. Jag vill framför allt diskutera de små och medelstora högskolorna. Det är inget tvivel om — det har vi sagt många gånger — att de har stor betydelse och skall ha stor betydelse för den postgymnasiala yrkesutbildningen i regionen och helst bör profilera sig och vara riksrekryterande på de områden där de har särskilda förutsättningar för detta. Samtidigt är det uppenbart att man inte bara kan gå ut och säga att nu skall vi ha högskoleutbildning på en rad olika orter och i och med att man inför begreppet högskolan på orten också tro att man därmed förverkligat en högskoleutbildning i kvalitativt hänseende. Så är det naturligtvis inte. När det gäller utspridningen av det ekonomiska fördjupningsblocket kommer man tyvärr inte att kunna få fram tillräckligt många kvalificerade lärare. Det är stor brist på dem, och den bristen löser vi inte i en handvändning. Men, frågar man sig, vad skall vi göra med de studerande? Trots allt är det många som inte vill flytta. Vårt recept är att man då skall ta kontakt med de större universiteten och högskolorna. Dessa skall ansvara för att anordna en sådan utbildning på dessa orter. Då får vi också en garanti för att det blir kvalitet över hela linjen. Vi behöver inte riskera att hamna i besvärliga situationer. Högskoleutbildning är någonting som man inte kan portionera ut som man portionerar ut snus. Det är någonting som kräver åtskilligt av förberedelse och framför allt kvalificerade lärare. Det är gott och väl att man vill förbättra kompetensen hos dem som nu inte har den formella behörigheten. Men för det första är det inte alls säkert att de själva är villiga att gå igenom en sådan utbildning. Hur många av dem kommer exempelvis att disputera? För det andra: Vore det inte bättre att vänta med att organisera en sådan utbildning tills man verkligen har behöriga och kompetenta lärare? Det är bra att vi är eniga om internationaliseringens betydelse. Men varför gör regeringen ingenting? Vi har efterlyst en strategi hos regeringen för att kunna komma med i det europeiska samarbetet över hela linjen, samtidigt som vi tyvärr måste konstatera att det vid den sammankomst som ägde rum i Wien i september förra året och som gällde akademisk rörlighet konstaterades att de svenska ungdomarna många gånger har för dålig kompetens när de lämnar gymnasiet. Man måste kräva individuella prov av dem för att de skall kunna antas i en utländsk högskoleutbildning. Det är för kort utbildning här i landet. Det är någonting som måste åtgärdas och som jag hoppas regeringen skall uppmärksamma.

Herr talman! I mitt föregående inlägg försökte jag peka på den i mitt tycke ganska oroande klyftan mellan ord och handling i regeringens politik. Lennart Bodström talade sig varm för ett genomförande av OÖGY-reformen, men vad man gör är att man skjuter upp den en bra bit in på 1990-talet. Lennart Bodström talade sig varm för vuxenutbildningen, men vad man gör är att man låter anslagen till folkbildning och folkhögskolor fortsätta att urholkas. Lennart Bodström talar sig varm för de små och medelstora högskolorna, men man tar inte ställning till det förslag till utbyggnad av dessa högskolor som universitetsoch högskoleämbetet har presenterat. Den bristande överensstämmelsen mellan vad som sägs i anföranden och vad som skrivs i budgetpropositionen valde Lennart Bodström att inte kommentera i sitt inlägg, och det är i och för sig förståeligt. Däremot tog han upp debatten om ÖGY, och han försökte bevisa att försöksverksamheten faktiskt kan genomföras från hösten. Vår huvudkritik, det vill jag understryka, gäller inte försöksverksamheten utan det faktum att man genom att föreslå en försöksverksamhet skjuter genomförandet av reformen tre fyra år framåt i tiden. Det innebär, som jag redan påpekade, att 100 000-150 000 elever går miste om den fördjupade utbildning som ÖGY-reformen skulle innebära. Detta är det verkligt stora problemet. Sedan kan man diskutera om det kommer att gå att på ett rimligt sätt genomföra en så snabbt framkastad försöksverksamhet till hösten, som regeringen har föreslagit. Det återstår för regeringen att försöka visa det i den proposition som skall komma längre fram i vår. Oddsen, vill jag påstå, är inte särskilt goda. Det är naturligtvis viktigt, om man skall ha en försöksverksamhet, att denna är förberedd så att den blir meningsfull. Det grundläggande problemet är att ingen på allvar tror att denna försöksverksamhet är nödvändig för att få till stånd reformen. Kunskaperna är i dag tillräckliga för att man skall kunna genomföra reformen fullt ut. Det är alltså uppenbart att försöksverksamheten bara är en förevändning för att dölja att man inte kommer att kunna genomföra reformen i sin helhet vid tidigast möjliga tidpunkt, vilket skulle vara hösten nästa år. Detta är ett prov på handlingsförlamning från regeringens sida, som är allvarlig därför att den går ut över svensk arbetsmarknad. och något hundratusental svenska ungdomar.

Herr talman! Vuxenutbildningen är, Lennart Bodström, faktiskt inte särskilt missgynnad i det här landet. Totalt satsas det faktiskt ungefär 20 miljarder kronor på vuxenutbildningen. Detta tycker jag skall jämföras med de ungefär 16 miljarder som satsas på barnens obligatoriska grundläggande utbildning. Utbildningsministern känner för dem som har den allra sämsta utbildningen. Men trots tillkännagivanden från utskottet med formuleringar som ”snarast” och ”om möjligt i budgetpropositionen 1988” finns det inte ens några temporära lösningar för dem som verkligen är illa ute. Jag tänker på de flyktingar som nu behöver påbyggnadsutbildning i SFI. Pengarna har gått till AMS. Men SFl-utbildningen har legat på en mycket lägre nivå än tidigare. Var finns pengarna, utbildningsministern? Sedan till gymnasieutbildningen, som utbildningsministern tror sig kunna smäcka ihop och starta till hösten... Uppenbart är utbildningsministern vilsförd. Här finns inga genomförda studieplaner för tre års yrkesutbildningar. Det finns strukturplaner och något innehåll för det första året. Man får väl ändå säga att det är ett anständighetskrav att eleverna åtminstone har rätt att veta vad de väljer, om de ges möjlighet att välja. De har ju faktiskt redan valt när riksdagen kommer att fatta ett beslut i slutet av april eller i början av maj. Det finns inga fortbildade lärare som kan genomföra den nya utbildningen. Det finns inte tillräckligt med handledare. Som sagt: Var finns praktikplatserna, utbildningsministern? Vi fick här i veckan ett pressmeddelande där det klart och tydligt sades ifrån att SAF säger nej och inte vill delta i en så hafsigt hopkommen försöksverksamhet utan vill ha en korrekt förberedd yrkesutbildning. Det vill vi i folkpartiet också. Vi vill ha en fullt genomförd utbildning som sätter i gång nästa höst. Jämförelsen med att husbyggande sker samtidigt som arkitekten ritar var välinte särskilt lyckad. Vad var det utbildningsministern menade egentligen? Gällde det möjligen regeringens grå betonghöghus från 60-talet, som vi nu håller på att bygga om för att få bort de sociala problemen?

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort i den här repliken. Jag kan nästan nöja mig med att instämma i vad de två tidigare talarna har sagt i fråga om försöksverksamheten med yrkesinriktad utbildning inom gymnasieskolan. En sak vill jag dock fördjupa mig något i. Det var inte nog med att utbildningsministern sade att man bygger samtidigt som arkitekterna ritar, utan han använde också som jämförelse grundskolans genomförande och påvisade att det kunde fungera på ett någorlunda hyggligt sätt. Men den jämförelsen haltar mycket betänkligt, herr utbildningsminister. Vad det är fråga om — om jag har fattat förslagen rätt, det lilla vi vet om dem — är 5 000 engångsintagningsplatser. Men eftersom utvärderingen skall ske efter tre år kan man ju inte få någon form av fortlöpande verksamhet under vilken man kan rätta till problem och åtgärda svårigheter. Det stämmer helt enkelt inte!

Herr talman! Att man från oppositionspartierna yrkar på att ÖGY reformen skall genomföras snabbare än vad regeringen har föreslagit kan i och för sig vara begripligt. Men att man samtidigt vänder sig mot att vi nu lämnar teoretiserandet och redan i år, med alla goda krafters hjälp, sätter i gång med 5 000 platser i försöksverksamhet, det tycker jag inte är konsekvent. Utvärderingen måste givetvis ske successivt. Men ett definitivt resultat kan man ju inte gärna komma till förrän det tredje året är avslutat. Meningen måste vara att uppmärksamt följa verksamheten under vart och ett av de här åren och vidta de modifikationer som är erforderliga efter gjorda iakttagelser som man något så när säkert kan bygga på. Det allra minsta vi pratar om är att det blir 5 000 nya platser varje år. De som börjar i höst kommer alltså att börja sitt tredje år 1990 och avsluta det 1991. Företagen har visat ett mycket stort intresse. De värmländska kommunerna, som samtliga har bett att få vara med i försöksverksamheten redan fr.o.m. i höst, har inte befunnit sig i ett vakuum när de har formulerat sina önskemål. Jag tror att det är ett sjuttiotal företag som har förklarat sig beredda att ta emot elever. Samtidigt har LO och TCO-distrikten i Värmlands län gjort klart att de å sin sida vill göra vad de kan för att eleverna skall kunna tas emot på arbetsplatserna. Jag förstår heller inte att SAF skulle säga nej till försöksverksamheten. Den kommer ju att bedrivas i former som i huvudsak motsvarar vad ett slutligt genomförande kommer att innebära. Jag har inte sett de tidningsuppgifter som Ylva Annerstedt hänvisar till. Däremot har jag sett ett uttalande av Arbetsgivareföreningens styrelse, som mycket starkt understryker betydelsen av den reform som vi nu talar om.

Jag konstaterar bara att de siffror som Ylva Annerstedt nämner är obekanta för mig, och det är inte vanligt att man använder dem då man belyser proportionerna mellan ungdomsutbildning och vuxenutbildning. Till Pär Granstedt vill jag säga att det är värdefullt att centerpartiet vill verka för en förbättrad vuxenutbildning. Men man skall kanske ändå inte överdriva skillnaderna mellan det förslag som Pär Granstedt förordar, med hänvisning till centerpartiets förslag, och det förslag som föreligger i den av regeringen framlagda budgetpropositionen. Folkhögskolorna drar nu en årlig kostnad för staten på ungefär 500 milj.kr., och i den framlagda budgetpropositionen föreslås de bli tilldelade 543 milj.kr., vilket är en ökning med 896. Det borde ge något resultat. Centern vill lägga på ytterligare 16. Det är vad som skiljer oss åt. Några revolutionerande förändringar kan inte åstadkommas med denna enda procent. I fråga om studieförbunden föreslår vi en ökning med ungefär 6 90. Om pengarna kommer till rimlig användning borde det bli några resultat, och det borde inte bli någon urholkning, vilket är det uttryck som Pär Granstedt använde. Slutligen vill jag till Birger Hagård säga att jag delar hans uppfattning om betydelsen av att ha så mycket internationella kontakter som någonsin är möjligt. Jag har också det intrycket att svenska studenter utomlands har kunnat hävda sig väl. Examina är naturligtvis olika utformade i olika länder, och vi godkänner inte varje utländsk examen för tillträde till vilken linje som helst. Det är möjligt att man för en viss studiekurs utomlands har krav på andra förkunskaper än vi har, men det behöver inte betyda att den svenska gymnasieutbildningen är dålig eller att högskolornas utbildning är dålig. Vid ett besök som jag för en tid sedan gjorde vid CERN i Genéve fick jag intrycket att studenter från en rad svenska universitet och högskolor där var verksamma i ett mycket intensivt samarbete med studenter från andra länder. Det gjordes också fullkomligt klart att våra landsmän inte var underlägsna sina kamrater från övriga länder. Birger Hagård har understrukit ett viktigt förhållande, nämligen samverkan mellan högskolor. Det är klart att de mindre och medelstora högskolorna i många avseenden har begränsade resurser och att det därför är angeläget att de stora universiteten kommer till hjälp med lärarkrafter och annat bistånd som kan behövas. Jag har också observerat att så sker: från Lunds universitet för Sydsverige och från Uppsala och Umeå för deras närliggande högskolor. Universitetet i Stockholm och Tekniska högskolan där kommer att ta på sig ett betydande ansvar för den högskoleutbildning som introduceras på Gotland.

Herr talman! Här har vi nu talat om en uppdelning av basblock och fördjupningsblock. Riksdagens debattordning tycks emellertid resultera i att det även blir en delning av ett basblock. Jag har nu under ett antal år särskilt tagit del av utbildningsdepartementets budgetförslag. Därvid har det naturligtvis varit speciellt intressant att läsa vad som står i inledningen. Den uppenbarar ju regeringens intentioner beträffande utvecklingen av vårt utbildningssystem, från grundskola till högskola. Jag har kunnat konstatera att årets budgetproposition som vanligt är diger i omfång men att det substantiella innehållet är magert — mer än lovligt magert, vill jag påstå. I flera avsnitt hänvisas till kommande särpropositioner. Det är mycket intressant att läsa skolministerns vändningar i olika avsnitt. Jag måste av tidsbrist tyvärr begränsa mig till bara några av dem. Bengt Göransson säger: ”Rekryteringen till ungdomsskolan har breddats utan att avkall gjorts på kunskapskraven.” Men detta är lögn, för det är ju vad man just har gjort! Och, herr talman, det har varit förödande för de ungdomar som rent ut sagt har lurats att tro att de kan komma in på och klara vilken gymnasielinje som helst bara de har ett grundskolebetyg. Men det har också varit förödande för den kvalitet i utbildningen som vi med rätta tidigare kunde berömma oss av. Visst är det grymt att inte klargöra för en elev att han eller hon med t.ex. betyg 2 i matematik från allmän kurs inte har de grunder som krävs för att klara N-linjen. Vi moderater anser att det är ett oavvisligt krav att det i grundskolan klart deklareras för eleverna vilka kunskaper de behöver för att senare klara olika gymnasieutbildningar, ”Det mesta talar för att den mest framgångsrika fjärdedelen av en årskull i dag har väl så goda kunskaper som de som för 25 år sedan gick i realskolan”, skriver Bengt Göransson. Men hur kan det då komma sig att mer än var tionde elev som kommer till Tekniska högskolan i Linköping med toppbetygen Si matematik och fysik från gymnasiets svåraste linjer har väsentligt lägre matematikkunskaper i dag än elever för tio år sedan hade med motsvarande betyg? Dessa uppgifter dokumenterades vid ett seminarium vid matematikbiennalen i Linköping förra veckan. Jag har sett att Bengt Göransson själv var närvarande där. Jag pläderar inte för att vi skall ha tillbaka realskolan. Vad jag vill framhålla — vilket vi moderater har gjort under en följd av år — är att vi först och främst måste få ett klart fastställt innehåll i olika kursplaner och att vi får ett betygssystem där betyg sätts i förhållande till kraven i kursplanerna. Kraven på grundkunskaper måste dessutom ställas så, att de inte blir lägre än dem som ställs i andra industriländer. Detta är en enkel och uppenbar sanning. Först på så sätt kan vi i Sverige hävda vår kunskapsstandard gentemot omvärlden. Varför vill inte ni socialdemokrater inse den sanningen? Visserligen ser det ut som om den socialdemokratiska regeringen i år har börjat intressera sig för kvalitetsfrågor i utbildningen. Men nog är det bara en läpparnas bekännelse, för några konkreta radikala åtgärder till förbättringar föreslås inte. Man framhåller att den svenska skolan hävdar sig väl i jämförelse med andra likvärdiga länder. Vi anser att detta är en skönmålning som inte står sig vid närmare granskning. Man bortser från att den svenska skolan internationellt sett disponerar över utomordentligt stora resurser. Detta borde resultera i bättre studieresultat. Det vore rimligare att hävda att svensk skola till eleverna borde förmedla kunskaper och färdigheter som överstiger dem som redovisas från andra länder. Herr talman! Den sammanhållna svenska grundskolan har nu existerat i 25 år. Jubileet i höstas blev inte någon direkt klangoch jubelföreställning. Flera av dem som aktivt verkade för dess införande — Stellan Arvidson, och Torsten Husén — trädde fram och gav uttryck för sin besvikelse över att den skola vi har i dag, och som de trodde på, inte har kommit att motsvara förväntningarna. Vidare i budgetpropositionen talar skolministern om värdet av lokalt utvecklingsarbete. Det låter bra. Men han inskränker den lokala friheten genom att säga: ”Ramar och mål för utvecklingsarbetet bör anges av riksdag och regering.” Varför det? Litar inte skolministern på att lärare och elever alldeles självmant klarar den uppgiften utan centrala påbud? Vet regering och riksdag bättre än skolansvariga vad som passar resp. skola bäst? Varför bolla med ett antal miljoner kronor, specialdestinerade till än det ena än det andra området? Resultatet blir en omfattande och kostsam administration och en helt onödig byråkrati. Vi moderater anser att alla statliga bidrag skall slås ihop och betalas ut till kommunerna i form av ett elevrelaterat statsbidrag, dvs. ett statsbidrag beräknat per elev i varje kommun. Vi litar faktiskt på lärare och elever. Vi vill ge förutsättningar och resurser utan att styra och ställa. När det gäller det viktiga pedagogiska förnyelsearbetet talar skolministern om att ”minska detaljregleringen och öka friheten för dem som arbetar i skolan”. Där nämner han de försök regeringen har medgivit beträffande dels specialisering för skolor och klasser inom kulturområdet, dels dubbla tillval. Vi framhåller nödvändigheten av detta i vår partimotion om skolan. Vi föreslår där att utrymmet för tillval skall utökas till att omfatta cirka en fjärdedel av tiden på högstadiet för att möta och utveckla elevernas skiftande personligheter och förutsättningar. Man arbetar bäst med det man är intresserad av — det borde inte vara en nyhet för skolministern. Tillvalsmöjligheterna skall anges i läroplanen för att garantera kvaliteten. Varje elev skall ha möjlighet att välja flera tillvalsalternativ, som kan omfatta både ämnen som är obligatoriska för alla och sådana som inte är det. Med en sådan uppläggning av högstadiet skulle skolorna ges möjlighet till en profilering som vore stimulerande för både lärare och elever. Samtidigt skulle elevers och föräldrars rätt att välja skola inom det offentliga skolväsendet bli en reell rätt — en rätt att välja en skola med en viss profilering, som passar eleverna. Herr talman! Min sista kommentar till budgetpropositionens inledning. Skolministern säger att det, enligt hans mening, är nödvändigt att ”klarare fastlägga det centrala i skolans uppgift så att arbetet i skolan kan koncentreras till detta”. Så sant, så sant! Men Bengt Göransson har inga som helst förslag till åtgärder. Förmodligen vågar han inte ha några, eftersom partikongressen framförde förslag på en lång rad ämnen och frågor som borde ges ökat utrymme i undervisningen. Men när det nu är så att skolan under en lång följd av år fått åta sig allehanda uppgifter som tillsammans bidragit till att tiden för skolans huvuduppgift — att ge alla elever grundläggande kunskaper och färdigheter — i hög grad begränsats, varför har då skolministern inga förslag för att komma till rätta med detta? Vi moderater har länge krävt en precisering av det centrala i skolans uppgift. När kommer förslag till en sådan? Herr talman! Jag kan för moderata samlingspartiets del konstatera att den skolpolitik vi vill se förverkligad bygger på en stabil grund utifrån åsikter från lärare, elever och föräldrar. Det jag först vill peka på är betygen. I början av den här veckan presenterades slutresultatet av den betygsenkät Hem och skola genomfört ute i lokalföreningarna. Långt över 100 000 föräldrar ica 850 föreningar har svarat. Resultatet är för oss moderater inte överraskande. Det bekräftar bara vad vi med våra kontakter med föräldrar, elever och lärare vetat sedan länge. 93 90 av föräldrarna vill att betyg skall ges. En överväldgiande majoritet av dem vill ha ett kurseller målrelaterat system i stället för vårt nuvarande relativa. Enligt enkäten vill majoriteten av föräldrarna ha en minst 5-gradig skala. De vill också att betyg skall ges redan från årskurs 6. Samtidigt säger man också klart att det inte är betygens roll för urval till högre studier som är deras viktigaste funktion. Det väsentligaste är att motivera eleverna att lägga ner arbete på sina studier för att se resultat av dem och att informera föräldrar om studieresultat. Dessutom anser föräldrarna att eleverna skall kunna tillgodoräkna sig resultat av kompletterande studier, när de söker inträde till högre utbildning. Så sent som den 10 november förra året hade vi en betygsdebatt här i kammaren, Då pläderade jag för vår reservationsvis framförda syn på betygen. Den stämmer, vill jag påstå, till punkt och pricka med de åsikter föräldrarna nu framför. Men samtliga våra krav på ett nytt betygssystem avslogs av den socialistiska majoriteten. Till detta vill jag lägga att missnöjet med det nuvarande betygssystemet också är utbrett bland eleverna. De vill ha kvitto på sina kunskaper i förhållande till kursplanerna — inte i förhållande till vem söm är aningen sämre eller bättre i klassen. Men betyg vill de ha! Jag avkräver nu Bengt Göransson ett svar: Tänker socialdemokraterna tillmötesgå våra, föräldrarnas och elevernas krav på ett nytt betygssystem? Herr talman! Vi moderater anser att man i Sverige skall ha en skolstart vid sex års ålder — men för elevernas skull kombinerad med en flexibilitet med utångspunkt från barnets mognadsålder i förhållande till födelseålder. Den förändringen kräver också en förändrad pedagogik. Skolstarten måste, som vi ser det, innebära ett nära samarbete mellan förskola och lågstadium. Detta betydelsefulla samarbete och den för barnen oerhört viktiga kontakten mellan förskoleoch lågstadielärare tycks helt gå förlorad med den föreslagna grundskollärarutbildningen. Vi vill sätta den enskilde eleven i centrum. Det är för eleverna skolan är till, det kan inte nog betonas. Skolan skall utformas utifrån vad som är till de enskilda elevernas bästa. Det betyder ett stort mått av flexibilitet, där de enskilda skolorna måste få ha det största inflytandet och avgörandet över undervisningens utformning. Men det betyder inte att det skall göras avkall på att varje elev skall ha fått grundläggande basfärdigheter innan de går vidare till nästa avsnitt som kräver att grunderna för det har inhämtats. Regeringen gav 1986 skolöverstyrelsen i uppdrag att precisera vilka grundläggande baskunskaper och basfärdigheter varje elev måste tillägna sig i bl.a. svenska och matematik. När kan vi förvänta oss resultat av det uppdraget? Regeringen berömmer sig av att satsa resurser på utveckling av mellanstadiet och anslår vissa medel till begränsade satsningar. Vi moderater har insett att mellanstadiet har kommit i kläm mellan de specialbidrag som anslagits åt olika håll. Vi vill därför genom en sammanslagning av olika riktade bidrag skapa möjligheter för skilda skolor i varje kommun att förbättra arbetsförhållandena på mellanstadiet. Hur satsningarna utformas skall man från statligt håll inte lägga sig i. Vilken organisation eller undervisningsmetod man vill ha avgörs bäst lokalt. Flera lösningar borde även med nuvarande statsbidragssystem kunna tänkas på varje stadium, t.ex. minskad klasstorlek eller undervisning i mindre grupper. Men med vårt förslag till statsbidragssystem, där bidraget följer eleven, skapas frihet för skolans personal att se till sina egna elevers behov och till möjligheterna att göra det mesta möjliga för att ge varje elev den bästa utgångspunkten för vuxenlivet. Utifrån vår moderata ideologi skall skolans uppgift vara att ta till vara varje elevs anlag och intressen och att utveckla dem maximalt. Vi vill inte som socialisterna utforma skolan så, att alla skall stöpas i samma form. Socialdemokratisk skolpolitik leder till att vårt utbildningssystem havererar. Våra svenska barn och ungdomar vill inte utbildas för ett socialistiskt samhälle. De vill ha ett samhälle där de utifrån en god utbildning får chans att utveckla sig själva. En skola som vi vill ha den öppnar stora möjligheter — såväl för enskilda initiativ som för samhällsutvecklingen.

Herr talman! För folkpartiet är frihet i etern ett huvudmål i mediepolitiken. Det var därför vi tog initiativ till närradion. Den möttes med ett hårdnackat och hätskt motstånd från socialdemokraternas sida. Men antalet Hösten 1987 var 108 närradiosändare i drift. De användes av sammanlagt 2 100 föreningar. Ytterligare ett trettiotal sändare planeras. Närradions totala antal sändningstimmar uppgick år 1986 till 149 000 jämfört med riksradions 19 800 och lokalradions 35 700 timmar. Närradiostationernas sändningstid var alltså nästan tre gånger så stor som de båda ljudradiobolagens sammanlagda sändningstid. Det var till en början svårt att bedöma hur närradion skulle komma att utvecklas och vilken reglering av verksamheten som var nödvändig. Nu visar erfarenheterna att regleringen i en del avseenden har kommit att bli mera omfattande och detaljerad än vad som har kunnat motiveras av de praktiska behoven. Närradionämnden har därför fäst utbildningsdepartementets uppmärksamhet på att reglerna för närradioverksamheten kan och bör förenklas. Det gäller sändarnas räckvidd som bör förstärkas. Det gäller handläggningen av schemaläggning och byten av sändningstid, som bör kunna anförtros åt organisationerna själva eller åt närradioföreningarna. Eftersom närradionämndens verksamhet fullt ut finansieras genom avgifter från de sändande organisationerna skulle dessa avgifter också kunna sänkas, om regleringen av verksamheten minskar. Kulturministern har till skillnad från många andra inom socialdemokratin från början varit positiv till närradion, vilket hedrar honom. Min fråga till Bengt Göransson blir nu: Anser kulturministern att reglerna för närradion bör förenklas, och när kan i så fall förslag om detta komma till riksdagen? Antalet hushåll med kabel-TV ökar från år till år. Prognoserna just nu pendlar mellan 600 000 och 1,8 miljoner hushåll år 1990. Även om man håller sig till de mera försiktiga förutsägelserna får man räkna med att mellan två och tre miljoner svenskar vid början av nästa årtionde kan se utländsk TV i sina hem. Även antalet satellitförmedlade TV-kanaler kommer snabbt att öka. Det senaste tillskottet är TV 3, ägt av det svenska investmentbolaget Kinnevik genom dotterbolaget ScanSat. I höst kommer dess sändningar att överföras till den luxemburgska Astrasatelliten. Inom kort kommer Västtyskland och Frankrike att ta i bruk direktsändande satelliter. Inför denna stora förändring av medielandskapet gav regeringen radiolagsutredningen ii direktiv att söka vägar för att begränsa den fria vidaresändningsrätten för utländska satellitprogram. Motvilligt och under stor vånda kom utredningen med förslag som hade sin udd mot ScanSat och TV 3, men också riktade sig mot de direktsändande satelliterna. De regeringsdirektiv som ligger till grund för utredningsförslaget är uttryck för en förmyndarmentalitet, som rimmar illa med principerna yttrandeoch informationsfrihet. Det är tveksamt om lagändringar av detta slag är förenliga med grundlagen. Remissinstanserna gick hårt åt förslaget. Justitiekanslern, Svea hovrätt, kammarrätten i Stockholm och många andra avstyrkte självfallet. HSB tillstyrkte i ett remissvar på tre rader. Bengt Göransson har nu inbjudit riksdagspartierna att utse representanter till en parlamentarisk beredning av radiolagsutredningens förslag. För vår del skulle det räcka med att skicka över vår partimotion från januari i år om 163 radio och TV. Vi ger där klart besked om att utredningens förslag är både orimligt och omöjligt. Resonemanget om det kan alltså bli kort. Vi kan naturligtvis ställa upp på samtal för att utveckla våra synpunkter. Kulturministern nämner frågorna om hur man skall kunna ingripa mot satellitsändningar som innehåller extrema våldsskildringar, pornografi eller rashets. Det är emellertid knappast troligt att sådana inslag kommer att ingå i utbudet från satelliterna. Det torde inte heller finnas delade meningar om det önskvärda i att hålla sådant borta från programmen. Men visst kan vi samtala om regler mot övertramp. Om samtalen skall bli meningsfulla måste de självfallet också beröra frågan om vem som skall få sända TV i Sverige. Inför den frågan står socialdemokraterna handfallna i dag. Den norska arbeiderregeringen har här genomgått en snabb sinnesändring. Först sade man nej till att sända TV 3 i kabelnät. En månad senare blev det ja. Samtidigt öppnades dörren för en ny nationell TV-kanal och för åtminstone partiell reklamfinansiering av både den och av Norsk Rikskringkasting. Här i Sverige har Aftonbladet i blotta förskräckelsen över TV 3 föreslagit att reklam skall tillåtas i Sveriges Television. Liknande tongångar har nyligen hörts från deltagare i socialdemokraternas träningsläger i Hammarstrand. Kulturministerns motvilja mot att släppa in reklam i Sveriges Radio är välkänd: Det är en ståndpunkt vi ansluter oss till. En framsynt mediepolitik kan emellertid inte bygga på att man bara säger nej. Man måste också kunna säga ja — helst innan man blir ifrånsprungen av verkligheten. Detta borde kulturministern veta av erfarenhet. Socialdemokraternas ursprungliga nej till både närradion och till satellitsändningar i kabelnät har förbytts till ett ja. Är det inte dags att också de svenska socialdemokraterna slutar med att envist och onyanserat säga nej till TV-reklam? Regeringen skulle snabbt kunna få brett stöd här i kammaren för ett förslag om att utnyttja ett av de två TV-nät som finns tillgängliga men som inte används, för ett fristående, reklamfinansierat TV-företag. Sveriges Television skulle samtidigt fortsätta att vara reklamfri och garanteras generös tilldelning av licensmedel. Det skall naturligtvis ställas krav på mångsidighet och kvalitet i den nya kanalens utbud, liksom på att en betydande andel av programmen skall produceras i Norden. Det är villkor som inte lär vara främmande för kulturministern! Min andra fråga till Bengt Göransson blir nu: Är kulturministern beredd att medverka till att den parlamentariska beredningen också får pröva frågorna om hur det svenska TV-utbudet skall kunna breddas under krav på mångfald och kvalitet?

Herr talman! Jag beklagar uppriktigt att Bengt Göransson har råkat skada sig och måste använda krycka. Eftersom jag vet att skadan är förvärvad under gemytliga former, tror jag emellertid att Bengt Göransson tål om jag säger att hans uppenbarelse här i kammaren på något sätt symboliserar den socialdemokratiska skolpolitiken, dvs. även den går på kryckor. Det var den föregående debatten en bra illustration till. Jag tror att vi kan fortsätta på ungefär samma tema. I går fick jag i min hand årets första nummer av Nordisk kontakt, Nordiska rådets tidskrift, som inte kan beskyllas för att utgöra någon slags partipolitisk propaganda. Den brukar som regel vara saklig och korrekt. I redovisningen av regeringens budgetproposition, och i all synnerhet av utbildningspolitiken, sägs att nya satsningar för 2,2 miljarder kronor nu görs inom utbildningsdepartementets område. Om det ändå hade varit sant. Vi vet ju att det inte är så. I detta sammanhang är det litet beklagligt att uppgifterna förmodligen härstammar från utbildningsdepartementet och den information som man har försökt sprida därifrån. Jag har förstått att man ifrån redaktionens sida är beredd att lägga till rätta detta missförstånd i sitt nästkommande nummer. Sanningen är att regeringen fortsätter att svika sina löften om materiella förbättringar inom skolan. Regeringen driver en i långa stycken reaktionär utbildningspolitik, som hämmar utvecklingen i skolväsendet. Under de senaste åren har regeringen fortsatt att vältra över kostnader på kommunerna. Ännu i början av 1980-talet kunde man se att staten och kommunerna delade ungefär lika på kostnaden för skolan — 50 96 vardera. I dag har vi kommit därhän att kommunernas andel är 56 96 och statens andel 44 96. Däri, Bengt Göransson, ligger en betydande del av förklaringen till att vi ser trasiga läroböcker och ett bristande lokalunderhåll i skolorna. Kommunerna, på vilka man har lastat över så mycket kostnader, har en mycket ojämlik betalningsförmåga. Det finns fattiga kommuner och det finns rika kommuner. Att man lyfter över kostnader på kommunerna bidrar till att öka risken för en ojämlik utbildningspolitik. Det återstår ingenting av statsministerns vackra tal på partikongressen om egna läroböcker, upprustade skollokaler och goda skolmåltider. Ifrån centerns sida har vi föreslagit ett särskilt stimulansbidrag för att öka kommunernas benägenhet att förnya sitt bokbestånd. Vi har sagt att man borde kunna satsa 50 milj.kr. Det kräver i sin tur naturligtvis en motprestation från kommunernas sida. Det kan inte alls vara på det sättet som Bengt Göransson hävdar i budgetpropositionen. Där sägs att om man ger kommunerna ett stimulansbidrag så skulle de dra in på sina egna anslag till läroböcker. Man måste självfallet ställa krav på motprestationer. De som vistasi skolan — eleverna och skolans personal — har precis som alla andra rätt till en dräglig arbetsmiljö. Vi vet att väldigt mycket brister i det avseendet. I budgetpropositionen finns egentligen inte någonting att ta på. Vi har föreslagit att man borde överväga att genomföra ett s.k. ROT program även på skolans område, precis som man tidigare har gjort när det gäller det äldre bostadsbeståndet. Vi trodde på goda grunder att man skulle slippa ytterligare besparingar på skolans område i denna budgetproposition. Regeringen inkasserar emellertid glatt den automatiska besparing som uppstår på grund av att elevantalet fortfarande minskar. Det innebär 120 milj.kr. mindre till basoch förstärkningsresurser under det kommande året. Man har också en helt ny och nyuppfunnen besparing via det s.k. kopieringsavtalet. I det avtalet har staten åtagit sig kostnader för kommunernas rätt att kopiera. Bengt Göransson sparar drygt 60 milj.kr. Det görs dessutom på det fiffiga sättet att man minskar kommunernas tilläggsbidrag med motsvarande summa. Det är de resurser som kommunerna i första hand skulle använda till att anställa vikarier i skolan när lärare är sjuka eller frånvarande på grund av tjänstledighet. Det kan innebära att kommunerna frestas till att avstå från att anlita vikarier när de skulle behövas. Som om det inte vore nog med detta säger skolministern, efter samråd med finansministern gubevars: Om ni nu inte passar er mycket noga och ser till att hålla löneavtalen inom de 4 26 som vi har sagt att de borde ligga inom, kommer det att gå ut över skolans organisation. Detta framgår också av det lilla avsnittet om basoch förstärkningsresurser. Detta kan inte betyda annat än att regeringen hävdar att om löneavtalen överstiger den stipulerade gränsen, kommer det att gå ut över skolans elever, som då får finna sig i att bli undervisade i större klasser. Det finns inte någon annan förklaring till detta. Från centerns sida tillbakavisar vi detta tillvägagångssätt på det allra bestämdaste. Skolans organisation måste naturligtvis vara betingad av elevernas behov och inte av något annat. Lärartjänsterna i skolan är en komplicerad fråga, som har lett till många missuppfattningar i debatten. Vi tycker att det är lämpligt, med utgångspunkt i den nya lärarutbildningen och de överväganden som låg till grund för den, att endast en typ av lärartjänst i skolan förekommer. Men det är oerhört viktigt, precis som regeringen säger, att det finns en stor överensstämmelse mellan lärarens utbildning och den undervisning han de facto bedriver. Det är därför vi också tar fasta på skolöverstyrelsens förslag om att lärarnas utbildning vid nyanställning måste överensstämma till minst 75 96. Detta tar inte regeringen upp utan står uppenbarligen kvar vid dagens gällande 50 96. Om en lärare sedan vill vidga sin tjänst till ett annat ämne eller till en annan årskurs är det naturligtvis självklart att den läraren först skall erbjudas en fortbildning innan han tar den vidgade undervisningen. Det är naturligtvis också lika självklart, med vårt sätt att se på saken, att ingen lärare skall kunna tvingas att undervisa i ett ämne eller en årskurs för vilket han saknar utbildning. Däremot aviserar skolministern ett löst skisserat förslag där han begär riksdagens fullmakt för att vid en senare tidpunkt eventuellt införa ett tjänstesystem med 5 å 10 tjänster. Argumentationen för detta förslag är nästan intellektuellt ohederlig! Skolministern säger att på så sätt skulle man kunna skapa garantier för att lärare inte undervisar i ämnen för vilka de saknar utbildning. Bengt Göransson! Vi har betydligt fler tjänster i den nuvarande tjänstekonstruktionen. Det är sannerligen inte ovanligt med s.k. kvackande, dvs. att man undervisar i andra ämnen än man är utbildad för. Det finns inte något som helst samband med tjänstekonstruktionen, om den inte omgärdas med andra regler och bestämmelser, som gör att kvalitetsmålen kan hållas uppe. Här försöker alltså regeringen ge ett intryck av att man skapar garantier för en kvalitet — vilket regeringen verkligen inte gör. Självfallet krävs här att man låter de lokala skolledningarna och skolstyrelserna ta ett stort ansvar för hur man använder sin personal i skolan. Vi litar på att skolledningarna och skolstyrelserna är beredda och kompetenta att ta det ansvaret fullt ut. För att kunna möjliggöra den fortbildning som är nödvändig för att upprätthålla kvaliteten också i ett nytt tjänstesystem föreslår vi att man anslår ytterligare 150 milj.kr. utöver de resurser som regeringen är beredd att anslå. Anslaget för lokal skolutveckling får naturligtvis inte urholkas totalt. De resurserna måste också finnas tillgängliga under den tid som den övriga kompletterande fortbildningen pågår. Till sist, herr talman, skall jag säga några ord om ett av de mest uppseendeväckande förslagen i regeringens budgetproposition, nämligen flyttningen av hemspråksundervisningen till elevernas fritid. Förslaget tyder på en bristande insikt hos skolminstern om hur hemspråksundervisningen är organiserad i dagens skola. De allra flesta hemspråkslärarna arbetar heltid, de har utbildning för sitt yrke och de arbetar dessutom på flera olika skoleenheter, vilket är nödvändigt för att undervisningen skall kunnå bedrivas. Detta innebär att lärarna i dag har mer än väl fyllda arbetsdagar: De kan naturligtvis inte försörja sig på att vara hemspråkslärare några timmar på eftermiddagarna. De måste naturligtvis som alla andra lärare kunna samverka med sina kollegor, träffa de övriga lärarna i skolan, delta i konferenser och vara med och samplanera verksamheten. Dessa lärare får inte förvisas till annan tid i skolan. Hemspråkslärarna spelar en viktig social roll. Deras eftermiddagar är oftast fyllda med kontakter med invandrarbarnens föräldrar, med att hjälpa dem till rätta i samhället, tolka vid besök på socialbyrån eller vid andra tillfällen då de behöver stöd. Hemspråkslärarna spelar en oerhört stor roll i skolan i dag. Hemspråksundervisningen är frivillig, och många invandrarelever skulle närmast uppfatta det som ett straff om de skulle vara tvungna att sitta kvar i skolan när deras svenska kamrater ägnar sig åt fritidsaktiviteter. Risken är alldeles uppenbar att många av eleverna skulle avstå från att delta i hemspråksundervisningen. De senaste årens kraftiga flyktinginvandring har inneburit att vi har många barn i skolan som har mycket bristfälliga kunskaper i svenska. När de barnen, som Bengt Göransson beskriver det, går ifrån de ordinarie lektionerna lämnar de inte något utan de går till något. De går till sina hemspråkslärare, där de förutom hemspråksträning också får hjälp med sin kunskapsoch färdighetsträning. De får många gånger hjälp att förstå och få förklaringar till sådant som de har haft svårt att tillgodogöra sig på den vanliga lektionen. Många av hemspråkslärarna går in i den vanliga klassen som kompanjonlärare och stöd för den svenske läraren och hjälper sina elever i den vanliga undervisningssituationen. Det förslag som Bengt Göransson nu har presenterat har gjort hemspråkslärarna bestörta och många av dem är besvikna, för att inte säga förtvivlade. Många av dem säger sig vara beredda att lämna yrket. Det kommer att bli uppenbara svårigheter att rekrytera lärare i fortsättningen. Vi har så många gånger sagt att vi är stolta över våra invandrare. Vi är glada över att de finns i Sverige. Vi är glada över den resurs som de utgör och som deras språkkunskaper utgör. En aktiv och naturlig tvåspråkighet är en tillgång för vårt land och skall tas till vara. Skolan skall uppmuntra ett interkulturellt synsätt där invandrarbarnen är en resurs och inte som Bengt Göransson antyder en belastning. Det finns många stora språkgrupper som vi berikas av på detta sätt. Spansktalande är ett exempel, arabisktalande är ett annat. Det ger språkkunskaper som vi kommer att kunna tillgodogöra ossi framtiden.

Undervisningen bör också syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga respekten för olika kulturellt betingade förhållningssätt.” Regeringens förslag att förpassa hemspråksundervisningen tillicke skoltid avslöjar ett djupt reaktionärt synsätt och är en diskriminering av våra invandrare:

Herr talman! Det kan ibland vara svårt att avgöra den lämpliga detaljeringsgraden i politiska beslut. Denna problematik kanske i särskilt hög grad gäller skolpolitiken. Även om det nu finns både kommunala och statliga huvudansvarsområden inom utbildningspolitiken får inte detta leda till stelbenthet, så att man vägrar att se varandras problem. Problem som påverkar båda dessa ansvarsområdens beslutsresultat måste vara gemensamma problem. Från vpk:s sida har vi deklarerat att vi tycker det är otillfredsställande att fatta beslut i riksdagen som inte kommer att fungera i enlighet med de mål som uppsatts. För grundskolans del är de övergripande målen att vi skall ha en enhetlig och likvärdig skola. Dessa begrepp uttrycker så att säga den demokratiska viljan och fördelningspolitiska funktionen i skolan. När vi i vpk säger att vi ställer oss bakom dessa mål och är beredda att utveckla dem, får det till effekt att vi också måste ta hänsyn till områden som i dag är kommunala ansvarsområden. Vi tycker inte att det är fel att lyfta in hela skolverkligheten i en analys för nödvändiga beslut. Dessa ståndpunkter leder till att vi kommer på kontrakurs mot regeringen i många frågor. Vi kan inte som regeringen bortse från verklighetens behov i skolan och säga att dessa inte är riksdagens angelägenheter. Vpk anser till skillnad från regeringen att det har betydelse för besluten i riksdagen om det i skolan finns läroböcker, bra mat, en funktionell arbetsmiljö och god social omsorg. Det har betydelse för skolarbetets resultat, om man har riktig och relevant information i läroböckerna eller ej. Nixon är inte president i USA längre. Ej heller beror svälten i Afrika på att klimatet där gör att människorna planerar sin tillvaro sämre än vi på nordligare breddgrader gör. Det har betydelse för skolarbetet och avgör resultatet av riksdagsbeslut om barnen får behålla sina läroböcker och utveckla en bra studieteknik. Det har resultatmässig betydelse att skolbiblioteken har god standard. Det har kulturell betydelse, om man via det tryckta ordet lär sig argumentera, och kanske lär sig att välja bland det medieutbud som människor utsätts för i dag. Att kunna välja i detta fall är numera en demokratisk möjlighet och rättighet. Det är anmärkningsvärt att riksdagen inte får förslag från regeringen i syfte att stärka läromedelsstandarden i skolan. Särskilt underlig ter sig denna avsaknad av initiativ efter socialdemokraternas uttalanden vid partikongressen. Ja, men någonting gör väl regeringen, invänder kanske någon. Jo det är sant. Regeringen tillsätter en utredare. Regeringen säger att den skall tvinga kommunerna att ge barnen skolböcker. Sedan säger regeringen att den skall ta bort de där 60 miljonerna till ersättning för kopiering av litterära och konstnärliga verk. Regeringen anser att dessa pengar förmodligen har gått till att göra läromedel i skolorna, vilket inte är regeringens bord. Vi i vpk undviker helst piskans metod. Vi anser att ett stimulansbidrag bör utgå under en femårsperiod till kommunerna för att läromedelsstandarden skall höjas. Att ge ett stimulansbidrag är ett sätt att visa regeringens och riksdagens omsorg om den kvalitativa standard vi anser att skolan skall ha. Efter alla larmrapporter behöver vi ingen mer utredning på detta område, det behövs handling på skolans område. Som ett andra steg i en nationell läromedelspolitik bör produktionen av läroböcker överföras i samhällelig regi. De privata läromedelsproducenterna har gjort omotiverade prishöjningar och därmed bevisat sin brist på ansvar. Skollokalerna då, hur är det med dem? I budgetpropositionen säger regeringen att det nog inte är något vidare, men att ge statsbidrag för att ge barnen en bra arbetsmiljö skulle ytterligare överhetta byggmarknaden. Sedan går regeringen förbi problemet trots långa artikelserier i kvällstidningarna om hur illa ställt det är. Så sent som i går hade Dagens Nyheter en artikel i del två om skollokalerna i Stockholm. Självfallet påverkar den dåliga lokalsituationen studieresultaten och möjligheterna för lärarna att uppfylla läroplanens intentioner. Dess värre innebär också en dålig arbetsmiljö att vissa elever med särskilda medicinska handikapp inte kan gå i skolan. Vad har det då för betydelse om riksdagen beslutar att elever med handikapp skall få gå i den vanliga skolan? Sådana beslut blir för dessa elever just inget annat än Ingvar Carlssons dimbankar. Herr talman! Det är dags för ett krafttag på skolans område till förmån för våra barn, och särskilt skulle detta krafttag gagna dem som kommer från de lägre socialgrupperna. Det kan inte vara en välfärdsstats mening att dess barn skall möta en så undermålig kvalitet i skolan som i dag är fallet på alltför många ställen i landet. Eller har en del det så bra att andra inte har råd att må bra, Bengt Göransson? Vi föreslår ett reinvesteringsprogram för skolan. Det skulle kosta 500 milj.kr. per år under em femårsperiod. Görs bidraget till ett femtioprocentigt statsbidrag skulle bruttosumman bli 5 miljarder kronor. Staten skulle alltså stå för hälften, dvs. 2,5 miljarder. Den summan, vilken är i underkant, överensstämmer ungefär med de nedskärningar som skolan drabbats av under åren 1981-1986, räknat i 1986 års penningvärde. De extra insatser som ett sådant program skulle innebära skulle enligt vår mening satsas på läromedel, skollokaler och skolmat. Vi är beredda att diskutera olika finansieringslösningar av vårt förslag. Det torde vara möjligt att här i denna debatt föra fram ettförslag till lösning. Jag vill, om inget av de finansieringsförslag vi har lagt fram i vår finansmotion passar, föreslå ett program för kvalitetshöjande åtgärder på skolans område om 100 milj.kr. till egna läroböcker åt barnen och 400 milj.kr. till bättre-skolmiljö. Vi vill finansiera detta femåriga program, Bengt Göransson — Jan-Erik Wikström och Larz Johansson bör också vara intresserade — genom att höja skatten på vin och sprit med 6 96. Det skulle gott och väl finansiera ett femårigt reinvesteringsprogram på skolans område. Det finns väl ingen sunt tänkande människa som skulle ha något emot att betala 1:80 kr. extra för ett ganska bra vin, om han visste att det skulle gå till skolans miljö och läroböcker. Det vore intressant att i denna diskussion få en reaktion från Jan-Erik Wikström, Larz Johansson och Bengt Göransson på ett sådant reinvesteringsprogram för skolan. Om moderaterna ställer upp bakom ett sådant förslag behöver vi inte ha socialdemokraterna med. Herr talman! Det har sagts att årets budgetproposition inte innebär några nedskärningar i skolan. Detta är nu en sanning med modifikation. Jag har redan pekat på det uteblivna anslaget till kopiering av litterära och konstnärliga verk. Utöver denna nedskärning kommer den årliga 2-procentiga reduktionen. Och sist men inte minst inför regeringen den s.k. cash limit-principen i skolan, dvs. att om läraravtalet går utöver regeringens lönepolitiska tak, skall detta få effekter på den statliga delen av skolorganisationen. Detta måste betyda ett hot om större klasser, Bengt Göransson. Vpk säger nej till slika principer. Det är högst osmakligt att spela ut lärarnas fackliga rättigheter mot elevers och föräldrars berättigade krav på mindre klasser, så som regeringen nu gör. Den uppgörelse som vpk träffade med regeringen på skolans område för ungefär ett år sedan syftade bl.a. till att vi inte skulle ha stora klasser i grundskolan. Nu går regeringen från denna uppgörelse. Det är på sin plats att vi får klarhet i denna fråga. Jag läste i en tidningsartikel att statsrådet Göransson propagerar för huvudräkning — bra! Ta nu och räkna ut följande: Hur mycket större skall klasserna i grundskolan bli om lärarlöneavtalet innebär en höjning med 5 90? Och så en följdfråga: Ämnar regeringen tillämpa också det omvända förhållandet, nämligen att om löneavtalen på skolans område innebär en höjning lägre än 4 26, kommer då klassernas storlek att minska? Jag förmodar att så är fallet, om det skall vara någon konsekvens i galenskaperna. Får jag i detta sammanhang i fråga om kassabegränsningen av anslagen i skolan rikta en fråga till folkpartiet. Ni folkpartister talar ibland om att det skall vara högst 25 elever i en grundskoleklass. Det är rimligt och någonting som också vi kommunister kan ställa oss bakom. Men hur kan ni i sådana fall acceptera kassabegränsningsprincipen i skolan? Hur kan ni i det ena andetaget kräva mindre klasser och i det andra acceptera en princip som leder till kanske större klasser än dem som ni i dag vill göra mindre? Enligt min mening är ni inte trovärdiga i denna fråga. Det går inte att äta kakan och ha den kvar. I budgetpropositionen finns ytterligare ett förslag som, även om det inte direkt innebär en nedskärning, i det praktiska fallet kan medföra det. Det är förslaget om att lägga hemspråksundervisningen utanför ordinarie timplan. Vi tycker, att även om det kan finnas problem i dag, skall man inte lösa ett problem och samtidigt skapa ett nytt i stället. En ökad samordning av undervisningen vore en naturligare åtgärd. Här hoppas jag att pennan på utbildningsdepartementet har gått fortare än tanken. Effekten av att lyfta ut hemspråksundervisningen blir enligt vår mening att det kommer att bli mycket svårt att motivera invandrareleverna att delta i denna undervisning, medan alla de klasskamrater vilkas hemspråk är svenska får ägna sig åt olika fritidssysselsättningar. Effekten av det förslag regeringen nu lägger fram, som inom parentes sagt är ett gammalt krav från moderata samlingspartiet, blir att hemspråkens status ytterligare minskas. Det är förvånande att ett sådant förslag kommer från statsrådet Göransson, som också är kulturansvarig i regeringen och borde veta hur viktigt språket är för ens identitet och hur sårbart språket är. Det är märkligt att riksdagens alla partier ställer sig positiva till de motioner jag har väckt om svenska dialekter, men det är inte samma reaktioner då det gäller att försvara de s.k. hemspråkens ställning. Jag noterar detta. Herr talman! Den svenska skolan har inom sig enorma utvecklingspotentialer. Vi har i motioner till denna riksdag lagt fram förslag i syfte att frigöra dessa krafter. Vi tror att det är inom den allmänna skolan som de största pedagogiska framstegen har gjorts och kommer att göras. Tre steg kan leda oss fram mot en skapande och levande skola — en skola för livet. För det första: Starta ett reinvesteringsprogram för skolan. Ge barnen egna och bra läromedel. Ge alla i skolan en bra arbetsmiljö. Ge barnen i glesbygd chans att få ha kvar sin skola. För det andra: Sätt i gång en demokratiseringsprocess i skolan. Stärk språkens ställning och ge eleverna rätt att lära sig samt bedriva elevfackligt arbete och arbetsmiljöarbete. För det tredje: Utred och lägg fram förslag om en betygsfri skolas möjligheter och villkor. Med andra ord: Använd utbildningspolitiken som ett regionalt och fördelningspolitiskt instrument. Då finns det en majoritet för det i denna riksdag.

Herr talman! Björn Samuelson ställde två frågor till folkpartiet och mig. Den ena gällde behovet av mindre klasser. Det är riktigt att vi har motionerat om att samma delningstal skall gälla på mellanoch högstadiet som på lågstadiet, alltså högst 25 elever. Vi har finansierat detta genom att använda en viss del av förstärkningsresursen till detta ändamål. Den andra frågan gällde alkoholbeskattningen. Vi har motionerat om en höjning av alkoholskatten med 10 96. Det skulle ge en prishöjning på ungefär 5 Jo. Vi har räknat med att det skulle leda till en minskning av den totala alkoholkonsumtionen med ungefär 3 26. Men vi har aldrig velat knyta en sådan alkoholpolitiskt motiverad skattehöjning till en viss utgift i statsbudgeten.
Herr talman! I våra skolpolitiska motioner har vi föreslagit förstärkningar av olika slag, som delvis sammanfaller med dem som Björn Samuelson redovisade. Dem har vi finansierat i vår ekonomiska motion, där också skolans utgifter finns med. Mot den bakgrunden har jag inte just nu någon anledning att vare sig bekräfta eller avvisa Björn Samuelsons påstående. Jag vill bara påminna Björn Samuelson om att föregående år, då vi också diskuterade sätt att undanröja regeringens besparingar på skolans område, förde centern fram tanken att höja skatten på vin, sprit och tobak. Den gången lyckades vi avvärja en stor del av besparingarna utan denna åtgärd. Det är möjligt att man kan behöva tillgripa den i framtiden.
Herr talman! Jag noterar att det inte är alldeles nattsvart utan att vi kanske under våren kan komma fram till ett gemensamt förslag till riksdagen, som innebär att vi förstärker läromedelsstandarden i skolan utan att vi behöver lägga piskan på kommunerna.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp såväl kulturoch mediefrågor som skolfrågor. Låt mig börja med att säga något om kulturfrågorna. Vi kan i dag glädja oss åt att kulturen har starkare ställning än tidigare. Det finns ett växande kulturintresse. Vi kan konstatera att den kulturpolitik om vilken riksdagen fattade beslut 1974 i långa stycken har kunnat genomföras och när det gäller konkreta förslag kunnat ligga till grund för handlandet i Övrigt samt att detta har skett i betydande enighet i riksdag, landsting och kommuner. I hög grad drar alla krafter åt samma hålli dag på kulturområdet. Låt mig ge två exempel på framgångsrika områden. Vi har haft framgångar i fråga om regionaliseringen. Vi har fått kulturinstitutioner, kulturbyggnader som aldrig förr, och vi har fått kulturhus, Folkets hus, bibliotek osv. Vi har fått en mycket omfattande amatörverksamhet runt om i landet. På den punkten har kulturpolitiken varit mycket framgångsrik. Ett annat område som kan tjäna som gott exempel är insatserna för kultur i skolan. Många betraktade detta närmast som en udda företeelse. I själva verket har det visat sig att kultur-i-skola-insatserna har satt i gång den process som vi hoppades på. En rapport från länsskolnämnden i Blekinge visar entydigt den entusiasm med vilken man fullföljer arbetet. Också ekonomiskt har kulturen haft möjlighet att hävda sin ställning. Centerpartiet har i en motion i år på nytt haft svårt med siffrorna. Man säger att kulturens kompensation för inflationen har varit blygsam. I själva verket har kulturområdet inte bara fått full kompensation för inflationshöjningen utan också fått en realökning från 1981 fram till nu på ungefär 11 90. Det är alltså en hygglig ökning utöver inflationskompensationen. Men det finns naturligtvis trots allt risker. Dagens Nyheters chefredaktör Arne Ruth talar om omfamningen av kulturen, ett växande intresse där också spekulativa krafter intresserar sig för kulturen. Vi får entusiastiska förslag om kulturfestivaler som näringslivet tar initiativ till och hoppas att staten skall betala. När staten sedan tycker att staten inte skall betala näringslivets festivaler, faller det hela pladask, och det blir litet pinsamt för ganska många. Jag tror att det är viktigt att debatten om kulturpolitiken vidgas. Reformarbetet har naturligtvis varit lättare i inledningsskedet än det blir nu. Nu möter vi nya problem. Vi har grundstrukturen. Nu måste vi gå vidare, i insikt om att kulturarvet är det enda arv som ingen kan ärva — det måste alltid förvärvas av varje generation för sig, och det är en stor utmaning för varje kulturpolitisk insats. Kulturoch mediepolitiken kan drivas med i huvudsak fyra metoder: att främja, att acceptera, att reglera och att förbjuda. Många staketmänniskor nöjer sig med att ställa krav på förbud, för att hindra det icke önskade i förhoppning om att därmed det önskade skall finnas. Ultraliberalerna tycker att allt får gå som det vill - marknadskrafterna kan råda. De förespråkar i stort sett en låt-gå-politik. Vi har satsat mycket hårt på främjandet av det vi tycker är viktigt att främja, stärka det som har svårt att nå fram av egen kraft och uppmuntra fler att ta del av kulturen. På främjandet läggs en tyngdpunkt, men främjandet måste alltid förenas med accepterandet av olika kulturformer. I vissa sammanhang måste vi också ha regler och uppenbarligen även vissa förbud. Videocensurdebatten handlar mycket om det. Låt mig säga något om värderingen av kulturinsatserna. Vi behöver nu göra en översyn och granskning av hur det har gått. Om man gör en sådan översyn uteslutande i kvantitativa och ekonomiska termer finns det en risk. Det är viktigt att vi också gör kvalitativa utvärderingar. Jag blir litet oroad ibland när jag ser redovisningar av vad varje besök på en institution kostar, där man utgår ifrån att museets enda uppgift är att ha besökare och slår ut museets totalkostnader på varje besökare som tittar på utställningar — som om museet inte fyllde en funktion för dem som skall forska i morgon och för dem som har annan användning av museet än att komma dit för att se på utställningar. Det finns anledning för oss att se till att vi i vår utvärdering av kulturpolitiken inte uteslutande har de ekonomiska termerna. På TV och radioområdet föreslår vi i år en höjning av licensavgiften med 68 kr. Det blir ungefär 20 öre om dagen, dvs. en ganska blygsam höjning för den enskilde. Höjningen medverkar emellertid till en konsolidering av rundradiofonden och innebär en förstärkning och ökad trygghet för radiooch TV-verksamheten. Uppenbarligen kommer folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna att godta en sådan höjning. Centern säger däremot överraskande nej, med hänvisning till att man vill reklamfinanisera en av Sveriges televisions kanaler. Det är ett överraskande men klargörande besked från centern: reklamfinansiering av en av kanalerna innebär uppenbarligen en frysning fr.o.m. nu av licensavgifterna. Den senaste tidens debatt på medieområdet har framför allt rört kabellagstiftningen. Jan-Erik Wikström talade i går och tycktes mena att man egentligen inte behöver några regler. Han sade: Man skall väl kunna lita på dem som sysslar med satellitsändningar — de har väl inga ambitioner att sända våld, porr och rashets. Men låt mig påminna om att vi i höstas hade en frågedebatt här i kammaren där man just oroades av att en av de satellitsändare som nu finns hade reklaminslag som ansågs ha våldskaraktär och som väckte viss uppståndelse. Bakgrunden till den diskussion som har förts nu har varit radiolagsutredningens förslag att anpassa kabellagstiftningen till den tekniska utvecklingen på satellitområdet. Jag har utgått ifrån att vi faktiskt behöver ha vissa regler. Vi behöver ha ett regelsystem för kabelnäten som innebär att hushållen skall vara garanterade tillgång till televisionens båda kanaler. En kabelnätsägare skall alltså inte kunna kräva en extra licensavgift — det krävs faktiskt att detta sägs. En kabelnätsägare måste kunna ställa en kanal till förfogande för egensändningar från t.ex. föreningslivet. Vi måste ha regler om våldsskildringar, pornografi och rashets. Vi kommer sannolikt också att under alla omständigheter vilja ha någon form av regler som gäller reklam. Det intressanta är ju att de länder som i dag har reklam-TV är ivrigast i det europeiska konventionsarbetet i fråga om att reglera hur reklamen skall se ut för att den inte skall störa de egna affärerna. De som tror att man kan undgå reklamregleringsdiskussionen genom att införa reklam i svensk television bör se sig om i världen och fundera över var den diskussionen förs någonstans. Eftersom utredningsförslaget blev utsatt får hård kritik, kommer jag inte att lägga fram någon proposition. Jag har ingen anledning att på den punkten gå emot remissinstanserna. Jag har inbjudit partierna till en beredning, och med undantag för den tveksamhet som redovisas från centerledaren har partierna tackat ja till att ingå i en sådan parlamenentarisk beredning. Efter ett regeringsbeslut i går kommer en inbjudan att lämnas till partierna. Vi får alltså tillfälle att återkomma till de här frågorna. Närradioreglerna är för närvarande föremål för beredning i regeringskansliet. Jag återkommer till dem senare i år. Så till skolfrågorna. På skolområdet markeras i årets budgetproposition en rad förändringar, en rad förslag om utveckling av skolan: Den nya lärarutbildningen kommer att starta, och i anslutning till den föreslås betydande fortbildningsinsatser. Det har sagts att en förstärkning på 50 milj.kr. per år i tio år är snuspengar, men det är faktiskt inte så. Ett sådant uttalande är ett uttryck för en i det stycket bristande insikt om pengars värde. I själva verket innebär denna insats en förstärkning av de fortbildningspengar som redan finns. I debatten har man gjort jämförelser mellan det förslag som skolöverstyrelsen lade fram och inte låtsat om att skolöverstyrelsens förslag byggde på att man först skulle ta tillbaka en hel del av de pengar som fanns ute i det lokala utvecklingsarbetet, för att sedan återföra dem som en ny utvecklingspost. Vi har gjort kraftiga insatser för att stärka matematikundervisningen. Redan tidigare har vi förstärkt svenskundervisningen. Vi gör insatser på miljöområdet och beträffande dataundervisningen. Vi har, Birgitta Rydle, dragit slutsatser av vad vi har kunnat göra med pengar för utveckling på lågstadiet och förstärker nu också mellanstadieundervisningen.

I skoldebatten tas också upp en diskussion om läroböcker, skolmat och lokaler. Här kan jag notera att man från oppositionens sida förutsätter att ingenting kan hända på läroboksområdet, skolmatsområdet och lokalområdet om inte staten betalar. I själva verket är det faktiskt alltid de enskilda skattebetalarna som står för kostnaderna — det är elementärt, men uppenbarligen viktigt att påpeka. Det är inte så, att kommunen inte har råd och att staten därför måste betala. Ytterst är det alltid en skattebetalare som står för varje kostnad för de allmänna nyttigheter som vi har. Om vi vill ha bestämmanderätten och ansvaret lokalt och om kostnaderna inte särskilt varierar mellan kommunerna — annat än i förhållande till deras storlek naturligtvis, men alltså inte per skattebetalare — finns det all anledning att se till att kommunerna svarar för kostnaden. Centerpartiet lägger fram ett förslag om 50 milj.kr. som stimulansbidrag när det gäller inköp av läroböcker. Det motsvarar ungefär halva kostnaden för en lärobok. Om staten ger bidrag till halva läroboken, säger centern, kommer kommunerna säkert att stå för den andra halvan. Men man skall ha klart för sig att det är en bättre metod att garantera läromedelförsörjningen genom att i skolförordningen tala om att skolorna faktiskt skall ha vissa läroböcker. Ett sådant förslag kommer i den skolpolitiska proposition som läggs fram i vår, efter en utredning som inom kort kommer att redovisa sitt förslag. När det gäller lokalområdet tar Björn Samuelson upp frågan om överhettningen. Ja, överhettningen på byggområdet spelar faktiskt en roll i detta sammanhang. Om man ger kommunerna särskilda bidrag för ombyggnad av skollokaler — en uppgift som måste prioriteras i kommunal verksamhet — ges de därmed möjlighet att sätta i gång ett antal andra byggen, vilka sannolikt inte behöver ha samma höga angelägenhetsgrad i dagens byggenskap. Det är förklaringen till detta resonemang. Jag har under årens lopp haft anledning att mycket noga uppmärksamma läroboksfrågan. Vi kommer alltså att få tillfälle till en ingående diskussion i denna riksdag om läroboksstandarden. Jag vill i detta sammanhang påminna Björn Samuelson om att beskrivningen av Afrikas förutsättningar för utveckling kanske inte påverkas av att kommunerna får möjlighet att köpa fler böcker. Läroboksfrågan handlar inte bara om inköpen. Kostnaderna för läroböcker har ökat mycket kraftigt. Böckerna har blivit dyrare utan att för den skull ha blivit bättre. Regeringen för ett antal resonemang om skolans kostnader. Vi har tagit upp det som kallas cash limit-principen. Det ligger inte någon dramatik i detta. Det är bara ett konstaterande av att det om riksdagen tar ställning till de samhällsekonomiska ramarna — vilka skatter vi skall ha, vad vi kan satsa totalt på olika verksamheter — faktiskt får betydelse för verksamheten hur man väljer att göra fördelningar. Detta resonemang förs över hela fältet. Skall vi kunna klara att hävda vår ekonomiska självständighet i en värld där vi är starkt beroende av andra, måste vi också vara beredda att sätta in våra löneförhandlingar i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Oppositionens sätt att möta skolfrågorna är något splittrat. Moderaterna har en företrädelsevis negativ beskrivning och projicerar sig mycket intensivt mot socialdemokratin. Moderaterna tycker uppenbarligen inte om handikappinsatser och är tveksamma inför hemspråksinsatser — där vill man dra ned. Folkpartiet har i år, såvitt jag kan se, den mest nyanserade bilden av skolan, där man också ser skolans kvaliteter. Centerpartiet har lättat från de ekonomiska realiteterna. I det stycket beklagade Larz Johansson i går min hälta. Jag kan notera, att när Larz Johansson störtar runt i de ekonomiska sammanhangen, flyger han på det mest lättvindiga sätt och bekymrar sig inte om någon som helst markkontakt. Beträffande betygsfrågan vill jag säga att jag anser att det är viktigare att vi har en bred, allmän debatt bland föräldrar, elever och lärare — att det faktiskt görs en ordentlig genomgång av vilka underbara betygssystem man avser att införa. Jag har tidigare påpekat det mycket elementära, att varje betygssystem som syftar till urval faktiskt blir relativt vare sig man vill det eller ej. Birgitta Rydle tog i ett antal frågor upp hur vi kan påstå att den bästa fjärdedelen har väl så goda kunskaper som tidigare. Det sägs att de som i dag kommer in på tekniska högskolor inte är så bra. Jag vill ändå hävda att den bästa fjärdedelen av våra barn och ungdomar som går ut skolan i dag kan mäta sig väl med dem som har gått tidigare. Regering och riksdag anger ramar och mål för lokalt utvecklingsarbete, därför att vi eftersträvar enhetlighet i utvecklingsarbetet. När vi diskuterar tillvalen på högstadiet, Birgitta Rydle, kan det finnas anledning att fundera över vilka ämnen som man skall stryka. Sedan några ord om hemspråksundervisningen. Larz Johansson hade i går kväll ett inlägg som var något överraskande. Han riktade kritik mot regeringens förslag på hemspråksundervisningens område genom att göra ett antal påståenden som icke var korrekta. Han sade att regeringen har föreslagit att hemspråksundervisningen skall förläggas till elevernas fritid. Det har vi inte föreslagit. Han säger vidare att hemspråkslärarna inte får förvisas till annan tid än skoltid. Vem har sagt att de inte skall vara i skolan på skoltid? Är lärarna i tillvalsämnena inte i skolan på skoltid? Larz Johansson säger också att jag antyder att invandrarbarnen är en belastning. Jag tycker att detta påstående är ganska oförskämt och ett mycket ohederligt argument. Han avslutar med att säga att regeringen har föreslagit att hemspråksundervisningen skall förpassas till icke skoltid. Något sådant har regeringen icke föreslagit. Under natten och morgonen har jag naturligtvis funderat över vad som kan vara skälet till Larz Johanssons inlägg på denna punkt. Jag har förstått att han, som annars brukar vara saklig och seriös, möjligen är så besvärad av det som händer bland hans partivänner i Sjöbo att han måste ta varje chans att distansera sig och därför väljer den här formen. Jag tycker att detta är litet tråkigt, men jag har överseende. Vad regeringen har sagt om hemspråksundervisningen är att vi har konstaterat att man i alltför många skolor får en splittrad undervisning. När en lärare inte kan samla hela sin klass under mer än 20-30 minuter på en hel vecka, är det faktiskt inte bra. Det finns anledning att se till att klassen kan hållas samman. När jag, som häromåret, har mött grekiska föräldrar som säger att de vill ha grekiska lärare och t.o.m. lördagsöppn = kolor, därför att barnen går miste om så mycket undervisning, har jag dragit slutsatsen av detta och sagt att vi skall uppmana skolorna att, där det är lämpligt och möjligt, lägga undervisningen utanför ordinarie timplan. Det betyder att man med iakttagande av det som är kärnan — timplanen — bör kunna erbjuda schemalagda hemspråkslektioner på samma sätt som är fallet beträffande lektioner i andra ämnen som ligger utanför timplanen. Det är inte fråga om att ändra några bestämmelser. Där det är möjligt att ha en förläggning av det slag som man har i dag, skall man ha det. En hemspråkslärare som går in som kompanjonlärare skall naturligtvis kunna göra det även i fortsättningen. Det är inte fråga om den stora förändring som man från oppositionens sida låtsas om. Vi har sagt att invandrarbarn möjligen har behov av lika många fysiklektioner som de barn som har svenska som sitt första språk. Vilka är de ämnen som Larz Johansson och Björn Samuelson menar att man skall ha en kortare timplan i när det gäller invandrarbarnen? Herr talman! Skol-, medieoch kulturpolitiken får en allt centralare ställning i debatten. Vi har anledning att vara glada över detta. Socialdemokraterna har alltid i sin praktiska politik visat att vi är beredda att nå breda överenskommelser. För det får vi emellanåt bära kritik från dem för vilka den ärofulla reservationen alltid tycks hedervärdare än den goda kompromissen och uppgörelsen. Vi nådde breda överenskommelser efter samtal och överläggningar när grundskolan infördes. Vi gjorde det när det gällde att få en ny lärarutbildning, då vi fick en bred majoritet i riksdagen. Det fick vi också efter ett ingående beredningsarbete då vi fick ett nytt radioavtal. Och jag hoppas att vi skall kunna få en bred överenskommelse när det gäller regler för kabelverksamheten. Socialdemokratin räknar med en fortsatt medverkan för att vi skall kunna få goda lösningar. Vi är beredda att i de diskussionerna både ge och ta. Breda överenskommelser på dessa centrala områden är till gagn för vårt land och för oss som är medborgare.

Herr talman! Bengt Göransson hade en intressant analys av olika metoder att möta kulturoch mediefrågor: man kan främja, acceptera, reglera och förbjuda. Det är ett intressant mönster, om man tittar t.ex. på närradion, där socialdemokratin startade med att förbjuda. Nu har man inte bara accepterat den, utan i sin praktiska verksamhet främjar man den. Den fråga jag ställde i går gällde närmast: Måste man reglera så mycket i dag som vi ansåg att man borde göra då närradion ännu var föremål för försöksverksamhet? Jag tolkar Bengt Göranssons svar så, att det kommer förslag senare i vår om en viss avreglering av närradion. Det tror jag är bra. Den andra frågan jag ställde i går gällde om vi skulle kunna bli överens om att iden parlamentariska beredningen också pröva frågan om hur det svenska TV-utbudet skall kunna breddas under krav på mångfald och kvalitet. Vi har utrymme i Sverige för två nationella TV-kanaler utöver de två som i dag sänder. Vi tycker att man borde få utnyttja en av dessa för en tredje nationell TV-kanal, gärna baserad i Göteborg eller någon annanstans utanför Stockholm och finansierad huvudsakligen med reklam. Jag är visst inte någon motståndare till regler mot övertramp. Det sade jag uttryckligen i går. Men jag sade samtidigt att den viktigaste frågan inte är den om hur man reglerar eventuella övertramp i kabelnätet utan den om vilket svenskt utbud som vi kan få för att möta de utländska satelliternas program. Vi är tydligen överens om — och det är utmärkt — att Sveriges Televisions program behöver ha en garanterad och säker finansiering genom licenssystemet. Då tycker jag också att man skall öppna möjligheterna för att reklamfinansiera en tredje kanal. Annars söker sig näringslivet utomlands för att använda utländska satelliter, och vi får inte den bredd i det svenska programutbudet som jag tycker är så önskvärd. En del socialdemokrater är när det gäller en tredje TV-kanal kvar på förbudsstadiet. Jag tror dock att Bengt Göransson i varje fall är på väg att acceptera en tredje kanal och att det vi i beredningen kan diskutera är hur man skall kunna reglera koncessionen för en tredje nationell TV-kanal. Där finns mycket intressant att gemensamt resonera om.

Herr talman! Helt kort om reklam. Reklam är faktiskt inte gratis, om någon tror det. Någon betalar alltid kostnaderna för reklamen också. Så till skolans område. När det gäller skollokaler och överhettning på byggområdet undrar jag: Inte skall väl barnen i skolan sitta emellan på grund av er oförmåga att styra byggandet mot skolor i stället för lyxkontor, Bengt Göransson? Bengt Göransson säger angående cashlimit-metoden att när det gäller museer skall man anlägga en vidare ekonomisk aspekt på kostnaderna, med hänsynstagande till vad de betyder i framtiden för forskare osv. Men när det gäller skolan skall man inte ha något vidare ekonomiskt perspektiv på vad det betyder för samhället om våra skolbarn i dag slipper att utsättas för större klasser. Det resonemanget haltar. Bengt Göransson har inte lätt för huvudräkning. Så till läroböckerna. Här visar Bengt Göransson återigen sin bristande insikt om att vi har två olika skattesystem, ett kommunalt och ett statligt. Det statliga skattesystemet är mer rättvist gentemot bl.a. låginkomsttagarna. Det kommunala är proportionellt och slår stenhårt mot lågoch medelinkomsttagare. När det gäller olikheterna i fråga om de satsningar som görs på skollokaler, läromedel och social omsorg i skolan kan jag rekommendera Bengt Göransson att läsa direktiven till styrningsberedningen. De direktiven finns inom departementet. Där kan Bengt Göransson se hur olika villkoren är för barnen i olika kommuner i landet. Det står någonstans på s. 100. Så till hemspråksundervisningen. Om det inte finns några problem, varför skriver då regeringen om en förändring? Om det finns problem, Bengt Göransson, varför då inte se till att möjliggöra en mera samordnad undervisning i skolan? Det är väl inte orimligt att tänka sig att man undervisar i matematik på persiska, i engelska på finska osv.? Jag tycker att det är fel väg att gå att skriva om någonting som inte betyder något alls. Jag har ännu inte fått svar på frågan: Vad betyder det om lärarlöneavtalet skulle ge mer än 4 960 ökning, t.ex. 5 96? Vilka effekter kommer det att få? Riksdagen har rätt att få reda på detta. Om lärarlöneavtalet hamnar på 3 20 — vad kommer det att innebära för den statliga skolorganisationen? Ge besked och ett svar på den här frågan, Bengt Göransson!